Nr 49 Herr talman! Betydelsen av basbeloppet och reglerna för hur detta Torsdagen den fastställs är självfallet störst inom socialförsäkringssystemet. Men även inom 10 december 1981 annan lagstiftning används basbeloppet för att förmåner eller åligganden = ungefär skall behålla sitt realvärde. Det gäller flera lagar som ligger inom = Sättet att fastställa lagutskottets beredningsområde, exempelvis inom familjerätt, skadeståndsbasbeloppet, rätt och associationsrätt. Till lagutskottet har därför remitterats vissa delar av mm.m. propositionen 50 med förslag att basbeloppet skall fastställas för ett år i stället för som nu för varje månad. Genom utskottets värderade ordförandes inlägg har vi fått höra kanske inte så mycket om den socialdemokratiska reservationen som kritik mot vad majoriteten har sagt, både nu och när vi hade anledning att behandla basbeloppet förra hösten. I mån av tid skall jag försöka kommentera något av vad Lennart Andersson tog upp. Eftersom socialdemokraterna reserverat sig mot alla ändringar som sammanhänger med ändringen av basbeloppet så vill jag ta upp litet av frågorna här. Jag vill till att börja med påpeka att det knappast torde vara möjligt att konstruera någon indexserie som exakt motsvarar den penningvärdeförändring genom ändrade priser på varor och tjänster m.m. som kan avses i resp. lag. I lagutskottet har vi försökt bedöma de följder som det för ett helt år fastställda basbeloppet kommer att få inom de områden som täcks av lagstiftning som vårt utskott har ansvar för. Vi i majoriteten har därvid kommit fram till att följderna — i den mån det blir några sådana — är mycket små och i allmänhet torde inskränka sig till att höjningen av vissa värdegränser i någon mån kan komma att försenas. Vi finner konsekvenserna av propositionens förslag så små att vi i majoriteten inte tvekar att tillstyrka de föreslagna ändringarna. Mot bakgrund av den socialdemokratiska reservationen och av vad Lennart Andersson sade vill jag något kommentera ändringarna och deras betydelse i några lagar. Enligt giftermålsbalken har vid bodelning efter makes död den efterlevande maken alltid rätt att få egendom ur boet till ett värde som motsvarar minst fyra basbelopp. Redan nu används i lagen formuleringen ”gällande basbelopp”, och därför behöver ingen ändring göras i lagen. Om riksdagen i kväll beslutar att bifalla propositionen, kommer det nya basbeloppet automatiskt att tillämpas. Den enda följd som kan uppstå i ett sådant fall är att värdet av de fyra basbeloppen kan bli något lägre under senare delen av året än de skulle ha varit med det hittillsvarande beräkningssättet. Men detta påverkar endast i liten utsträckning den efterlevandes och övrigas andel i boet. Ett annat exempel: I föräldrabalken utgör basbeloppet grund för såväl förmåner som skyldigheter. Vid exempelvis fastställande av underhållsbidrag får den underhållsskyldige förbehålla sig dels 120 26 av basbeloppet för eget underhåll utöver bostadskostnaden, dels 60 26 för makes underhåll, dels även 40 90 av basbeloppet för hemmavarande barns underhåll. Här kan 173 Sättet att fastställa ändringen eventuellt få till följd att det kommer att ha något större betydelse när under året som underhållsbidraget fastställs. Det är att märka att när vi nu kommer att få basbeloppet fastställt för ett år i taget, så överensstämmer det i stort sett med vad som gäller för våra löner. Vad gäller uppräkning av underhållsbidrag till barn och frånskilda på grund av penningvärdesförsämring har vi en särskild lag. När socialdemokraterna nu så hårt kritiserar regeringsförslaget om fastställande av basbelopp en gång per år, finns det anledning att påminna om att underhållsbidragen redan nu justeras endast en gång om året oberoende av hur många gånger basbeloppet justeras. Det är alltså inte något principiellt helt nytt att man gör omräkning endast en gång om året. Vi tillämpar det redan när det gäller underhållsbidrag. Dessutom följer underhållsbidragen bara till 70 90 basbeloppets utveckling, vilket även visar att det i stor enighet har gjorts andra avsteg från den exakta beräkningen. När det gäller regler om inskrivning av förmynderskap och förmyndares skyldighet att nedsätta omyndigs värdehandlingar i förvar hos bank är gränsen i båda fallen två basbelopp. Om basbeloppet för detta fastställs för hela året eller om man skall ta hänsyn till basbeloppet för en viss månad torde inte ha någon praktisk betydelse. Om det betyder något, bör det egentligen vara en förenkling att samma basbelopp gäller för hela året, som nu föreslås. På en enda punkt är vi eniga i utskottet, och det gäller att arvodet till förmyndare skall betalas av kommunen när den omyndiges inkomster understiger två basbelopp eller tillgångarna understiger tre basbelopp. Hittills har det senare beloppet varit fyra basbelopp, men med tillgodoseende av en skrivelse från föreningen Sveriges överförmyndare och Stockholms kommun föreslås i propositionen en sänkning av förmögenhetsgränsen från fyra till tre basbelopp, vilket något kommer att minska kommunernas kostnader. Om denna ändring är vi alltså eniga i utskottet. Jag skall ta ytterligare några exempel på att det årsvis fastställda basbeloppet medför — som vi ser det — närmast formella ändringar. Först vill jag nämna aktiebolagslagen, där skyldighet för aktiebolag att ha kvalificerad revisor bl.a. är knuten till att nettovärdet av tillgångarna överstiger 1 000 basbelopp. Motsvarande regler gäller för ekonomiska föreningar. Enligt bokföringslagen och jordbruksbokföringslagen gäller skyldighet för enskild näringsidkare att upprätta årsbokslut om inte omsättningen understiger 20 basbelopp. Att man i dessa senare lagar använder basbelopp som fastställs för ett år i stället för en månad torde inte ha någon som helst praktisk betydelse. Det är förvånande att socialdemokraterna så kraftigt motsätter sig de föreslagna ändringarna.

Herr talman! Ett uttalande i den socialdemokratiska reservationen 1i Nr 49 socialförsäkringsutskottets betänkande nr 6 förvånar mig. Man påstår Torsdagen den nämligen i denna reservation på s. 10, att det av lagutskottets yttrande i 10 december 1981 frågan 1980 — alltså när oljepriser m.m. togs bort som underlag för» = basbeloppet — ”framgick att förslaget också skulle få allvarliga konsekvenser = Sättet att fastställa utanför den allmänna försäkringens område eftersom basbeloppet kommer = basbeloppet, till användning i en mängd civilrättsliga regler och avtal”. Något uttalande mm.m. om allvarliga konsekvenser gjordes inte av lagutskottets majoritet 1980. Vad vi framhöll var att utskottet kunde ”förmoda att följderna på kort sikt, såvitt avser lagutskottets beredningsområde, blir förhållandevis obetydliga. Först i ett längre tidsperspektiv kan det antas att förslaget i propositionen mera påtagligt kommer att påverka civilrättsliga förhållanden. Sådana antaganden är dock givetvis mycket osäkra.” Det var alltså 1980. Uppgiften i den socialdemokratiska reservationen motsvaras alltså inte av vad lagutskottets majoritet verkligen framhöll.

Vår slutsats vad gäller propositionen är alltså att förslaget om årsvis fastställelse av basbeloppet även bör tillämpas i civillagstiftningen, bl.a. för att skapa enhetliga rättsregler och eftersom de materiella återverkningarna är mycket begränsade. Men vi påpekar nu, liksom 1980 när grunderna för basbeloppet ändrades, att det beträffande vissa civilrättsliga regler — med hänsyn till de intressen som bär upp reglerna — finns skäl som talar för att ändrade basbeloppsregler ej bör slå igenom. Vi uttalar därför nu liksom 1980 att regeringen bör följa utvecklingen och göra en närmare genomgång av i vilka fall basbeloppsreglerna på sikt skall tillämpas inom olika civilrättsliga områden. Det är ett klart uttalande, och det överensstämmer med vad vi sade 1980. Som jag sade inledningsvis, är det svårt att hitta någon indexserie som exakt återspeglar penningvärdesförändringen inom resp. område.

Det är så olika områden som täcks, så det kan inte finnas någon serie som är exakt. Det är bl.a. detta som vi har syftat på i lagutskottets betänkande. Vad gäller förslagets effekter på ingångna avtal och rättsförhållanden — det har nämnts något här i kväll — påpekas i utskottsbetänkandet liksom i propositionen att det endast efter en tolkning av villkoren i varje enskilt fall 175 Sättet att fastställa kan avgöras huruvida det nya sättet att fastställa basbeloppet kommer att slå igenom. Herr talman! I socialförsäkringsutskottets betänkande nr 6 återfinns förslaget om ändring i lagen om allmän försäkring angående fastställande av basbeloppet. Förslaget i lagutskottets betänkande nr 13 förutsätter bifall till socialförsäkringsutskottets hemställan i detta fall, nämligen punkten 1. Därför vill jag — under förutsättning av kammarens bifall till socialförsäkringsutskottets betänkande, punkten 1 — yrka bifall till lagutskottets hemställan på samtliga punkter.
Herr talman! Martin Olsson bygger upp hela sin argumentation på att försöka förringa konsekvenserna av propositionens förslag. Han säger gång på gång att det är så små och obetydliga följder att utskottets majoritet har ansett sig kunna tillstyrka propositionen. Samma debatteknik använde utskottsmajoriteten för ett år sedan. För min del måste jag säga att det inte är intellektuellt hederligt att debattera på det sättet. Bara man anstränger sig litet grand att tränga in i konsekvenserna av dessa förändringar av basbeloppet, inser var och en hur stora konsekvenserna är. Jag kan bara erinra om alla de civilavtal som är skrivna mellan många, många människor, där man använt basbeloppet som utgångspunkt och beräkningsgrund. När så statsmakterna går in och ändrar på detta basbelopp rycker man undan hela grunden för de avtal som redan är träffade. Och de beslut som då har fattats av riksdagen får retroaktiv verkan på alla civilavtal. Vi har tidigare i kväll från andra talare hört om konsekvenserna på försäkringsområdet.

Herr talman! Vi skulle kunna diskutera i det oändliga hur ofta man skall fastställa basbeloppet. Hittills har man gjort det varje månad, men för det krävs det en prisförändring på 3 26. Det begränsar antalet möjligheter att ändra basbeloppet. Ingen har sagt att det förfarandet är orättvist. Nu blir det plötsligt väldigt orättvist om vi inför ett system där man räknar om basbeloppet en gång per år men tar bort 3-procentsspärren. Jag tror inte att vi skall överdriva de här förändringarnas betydelse. Vad Lennart Andersson och jag diskuterar är förändringarna inom det lagstiftningsområde som lagutskottet har att handlägga. Jag tog en del exempel. Både Lennart Andersson och jag har tillgång till lagutskottets promemoria, och där kan man i fråga om effekten av förslaget finna uttryck som ”något minskad förmån vid slutet av året”, ”en viss eftersläpning” osv. Men det rör sig aldrig om några stora effekter utan bara om mycket begränsade sådana. Vad gäller civilrättsliga avtal kan vi läsa innantill i propositionen: ”När det Nr 49 gäller ingångna avtal och andra bestående rättsförhållanden på det civilrätts Torsdagen den liga området som hänvisar till basbeloppet får det efter en tolkning av 10 december 1981 villkoren i varje enskilt fall avgöras vilka effekterna blir av den föreslagna — ändringen”. Jag tycker det är ett rätt klarläggande uttalande. Lennart Sättet att fastställa Andersson använde i sitt anförande en massa ord: ”Politiskt dubbelspel”, basbeloppet, ”kraftlös” osv. Det förvånar mig. Vi har i utskottet gått igenom propositio m.m. nen ordentligt. Och vad gäller propositionen i fjol är det inte mycket att orda om nu. Vi i utskottsmajoriteten skrev då klart och tydligt att vi tyckte att propositionen inte hade ett tillräckligt beskrivande och analyserande underlag. Men det var vi inte rädda för att påpeka heller. Lennart Andersson togi sitt anförande upp detta om underhållsbidrag och den eftersläpning ur den underhållsskyldiges synpunkt som det kan bli om man fastställer basbeloppet en gång om året. Jag vill erinra om att jag själv i en motion under den allmänna motionstiden i år tog upp frågan om utvärdering av underhållsreformen och i vad mån reformen har gett de lättnader för främst de underhållsskyldiga med svag ekonomi som avsågs. Utskottsmajoriteten ville inte biträda motionen men förutsatte att frågan skulle följas med intresse. Jag utgår därför ifrån att om den föreslagna ändringen av basbeloppet kommer att ha någon effekt då det gäller underhållsskyldigheten, så är det någonting som får vägas in i bedömningen av underhållsreformen.
Herr talman! Jag vill inte sticka under stol med att jag var mycket kritisk när vi förra året fick propositionen om den ändrade beräkningen av basbeloppet. I den saknades all redogörelse för konsekvenserna på civillagstiftningens område — det var över huvud taget inte nämnt. Väldigt många civilrättsliga lagar och avtal berörs ändå av ändringen av basbeloppet. Det var därför — som har framkommit här tidigare i kväll — lagutskottet sade att enligt dess mening borde effekterna på det civilrättsliga området av det nya beräkningsunderlaget för basbeloppet närmare ha kartlagts och analyserats i propositionen. Vi utgick då från att det skulle göras. Och vi fick också veta att en kartläggning hade påbörjats. Det var därför med viss förväntan som man tog del av den nya propositionen, där basbeloppet återigen ändrats. Tyvärr visade det sig att inte heller här fanns det någon redogörelse. Det finns ingen redogörelse när det gäller konsekvenserna av den ändring som nu föreslås. Vi har hört att den griper in när det gäller underhållsbidrag, bodelning, associationsrätt osv. Men vi i utskottet har gjort en ordentlig genomgång av lagarna, och vi har undersökt hur de kommer att förändras med anledning av detta. Vi moderater ansåg att vi kunde ställa oss bakom propositionen, därför att förändringarna inte var så stora.

Därför har utskottet ordentligt sagt ifrån. Vi vill ha en översyn av det här. Det är möjligt att man inte skall ha kvar basbeloppet när det gäller de här lagarna, utan att man i stället skall hat.ex. konsumentprisindex. Det kan bli rättvisare för de enskilda parterna. När vi från moderat håll har slutit upp bakom utskottet — jag vill dock säga att det var med viss tvekan — så är det därför att vi hårt och ordentligt i utskottet sagt att det nu skall göras en noggrannare genomgång, så att vi får reda på i vilka fall det kan anses vara motiverat att använda de nya basbeloppsreglerna och i vilka fall de inte skall användas. Att vi ställde oss bakom detta berodde på att utskottet också skrev: ”Utskottet förutsätter att det berörda kartläggningsarbetet snarast kommer till stånd.” Det är alltså min allvarliga förhoppning och förväntan att så sker.

Herr talman! Bara en minut. När Gösta Andersson för en stund sedan motiverade socialförsäkringsutskottets ställningstagande när det gäller det ärende som behandlas i nu föreliggande betänkande — nämligen frågan om sättet att fastställa basbeloppet enligt lagen om allmän försäkring, m.m. — talade han enligt överenskommelse på hela utskottets vägnar. Jag instämmer helt i hans argumentation på den punkten. I övrigt — det gäller både anförandet och replikerna — kom Gösta Andersson in på frågan om social grundtrygghet och dess förhållande till inkomstrelaterade försäkringsförmåner och en del andra ting. Han talar nu liksom tidigare enbart för sig själv och för centerpartiet. För att undvika missförstånd vill jag, herr talman, ha detta i och för sig välkända förhållande antecknat till kammarens protokoll.

Fru talman! Oswald Söderqvist har med anledning av några intervjuuttalanden i ett reportage om det svenska flygvapnet och NATO i Dagens Nyheter den 1 december frågat om jag anser att de refererade ståndpunkterna står i överensstämmelse med den svenska neutralitetspolitiken och, om detta inte är fallet, regeringen är beredd att vidta åtgärder för att klargöra denna sin inställning för berörda militära myndigheter. I den mån de refererade uttalandena har gett intrycket att det svenska försvaret skulle förutse något slags samverkan med NATO är det fullständigt felaktigt. Den svenska säkerhetspolitiken, som innebär alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig, ligger fast. Därför utgår vår försvarsplanering från att vi skall kunna möta militära hot varifrån de än kommer. Överbefälhavaren har med anledning av reportaget försäkrat mig att regeringens och försvarsledningens inställning är väl känd hos de militära myndigheterna. Det föreligger således ingen anledning att vidta särskilda åtgärder för att klarlägga inställningen hos berörda militära myndigheter.

Fru talman! Jag ber att få tacka försvarsministern för svaret på min fråga. Jag vill börja med några citat. Det första är hämtat från det nyligen avlämnade betänkandet från försvarskommittén. Under avsnittet Säkerhetspolitikens inriktning står bl.a.: ”En väsentlig förutsättning för den svenska utrikespolitiska linjen — 181 alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig — är att den möts med respekt och förtroende i omvärlden. Detta kräver att politiken förs med konsekvens och fasthet. Den får inte skapa vare sig misstro eller förväntningar hos någon av stormakterna. Allra minst får den ge stormakterna någon grund för misstanken att svenskt territorium kan ställas till en annan makts förfogande och bilda utgångsbas för angrepp.” Vidare kan man under avsnittet Försvarspolitikens inriktning läsa: ”Förberedelser och överläggningar som syftar till militär samverkan med främmande länder är helt uteslutna. Vidare måste det militära försvaret vara så utformat att dess uteslutande defensiva syfte — försvar av det egna landet — klart framgår.” Slutligen citerar jag ur DN från den 1 december: ” — Det är sju dagar det hela handlar om. Så länge måste vi minst kunna slåss. Sen har Nato fått fram så stora styrkor att hela företaget blir alltför osäkert för Sovjetunionen ——=—.” Jag vill fråga försvarsministern: Är inte detta direkt motstridiga uttalanden? Om vi ställer uttalandena i försvarskommitténs betänkande — som vi alla känner till är det vår linje som där beskrivs — mot detta uttalande från en militär chef, vilket intryck ger det? Försvarsministern talar ju om intryck i svaret. Ger inte detta ett intryck som direkt strider mot de slutsatser som finns i försvarskommitténs betänkande? Det är detta som är det allvarliga. Jag vill alltså veta vad försvarsministern anser i det fallet. Det sägs i den sista delen av svaret att överbefälhavaren har försäkrat att regeringens och försvarsledningens inställning är väl känd hos de militära myndigheterna. Det är en plattityd, det är klart att den är väl känd. Det behöver man över huvud taget inte ta upp. Men jag vill veta om försvarsministern tar avstånd från sådana uttalanden som har gjorts i denna tidningsartikel. I så fall skall det framhållas för resp. militära myndigheter och chefer. Här är det ju fråga om en hög militär chef. Tar försvarsministern avstånd från detta uttalande, eller kan militära chefer i fortsättningen gå ut och säga dylika saker utan att få ett påpekande av något slag? Jag tror att det är intressant för den svenska allmänheten att få veta det.

Fru talman! Oswald Söderqvist refererar till försvarskommitténs uttalande när det gäller säkerhetspolitik och försvar. Jag vill först säga att jag inte har någon som helst invändning mot de skrivningar som föreligger i dessa avseenden. Oswald Söderqvist frågar mig om jag tar avstånd från det som står i denna artikel. Det framgår ju redan av mitt svar, Oswald Söderqvist, att jag gör det. Men vi har också undersökt bakgrunden till den här tidningsartikeln. Det är ju så att rubriken och ingressen till denna artikel som Oswald Söderqvist särskilt vänder sig mot, enligt officerarna ger en felaktig bild av vad som framförs i intervjuerna nedom. Överbefälhavaren och försvarets högsta ledning tar avstånd också från den ensidiga och felaktiga bild som artikeln ger av svenskt försvars planering. De i sammanhanget inblandade officerarna ställer sig inte heller bakom rubriken, ingressen eller vissa delar av artikeln, Nr 50 där författaren framför åsikter som får stå för hans räkning. De tar vidare Fredagen den avstånd från den uppfattning som skulle kunna föranledas av det intryck som 11 december 1981 artikeln ger om samarbete med NATO och om uthålligheten hos det svenska
Fru talman! Jag konstaterar att försvarsministern inte svarade på min tetspolitiken första fråga, nämligen om dessa uttalanden inte är direkt motstridiga, något som är oerhört viktigt. Man tar alltså avstånd från journalisten och tidningsartikeln. Men försvarsministern svarade inte själv på frågan om han öppet och klart tar avstånd från detta uttalande. Man kan inte bara skylla på journalisten, därför att han måste ju ha fått sina uppgifter någonstans. Det är mycket behändigt att säga: Detta har vi aldrig sagt. Men en journalist skriver inte något som är gripet direkt ur fria luften, utan det finns naturligtvis ett sakligt skäl bakom, något som han hört någonstans. Jag träffade själv överbefälhavaren för Milo ÖN i måndags när jag var på en debatt uppe i Norrbotten. Han sade samma sak, dvs. att man inte har den uppfattning som framgick av artikeln. Men om man släpper ur sig sådana här uttalanden i intervjuer av olika slag, så att journalister får tillfälle att skriva om dem, måste det finnas en bakgrund. Det är vi alla medvetna om. Då skall man inte i första hand ta avstånd från vad journalisten har skrivit, utan man bör ta avstånd från de myndigheter och andra som går ut och säger saker som är direkt motstridiga mot vad som är fastlagt för den svenska neutralitetsoch försvarspolitiken. Det är det som är det viktiga. Det är mycket bekvämt att föra över ansvaret på journalisten och säga att det han har skrivit har man aldrig sagt. Det har blivit litet för många sådana uttalanden på senaste tiden i den svenska försvarsdebatten.
Fru talman! Oswald Söderqvist frågar på nytt om jag tar avstånd. Jag tycker att det har framgått klart av vad jag tidigare har sagt, att jag tar avstånd från vad som står i den refererade artikeln. Det gör jag i likhet med vad de officerare har gjort som blivit intervjuade i denna tidningsartikel.
Fru talman! Det är tydligen ingen mening med att fortsätta denna debatt. Man för över hela ansvaret, som jag sade förut, på tidningen och på journalisten. Man är inte villig att ta upp sakfrågan. Man vill inte ta upp de bakomliggande orsakerna till detta. Det är de facto så, vilket alla som har sysslat med dessa frågor känner till, att det alltid i militärledningen i Sverige har funnits uppfattningen — jag har själv hört det vid otaliga genomgångar och föredragningar av generaler av olika slag under årens lopp — att vi skall hålla ut till dess NATO kan hinna komma till undsättning. Detta tonades ned litet 183 grand fr.o.m. 1960-talet, men nu kommer samma påståenden fram igen. Det är alltså inte ägnat att skapa trovärdighet för den svenska försvarsoch säkerhetspolitiken. Det är det som är det allvarliga, och det kommer man inte ifrån genom att ta avstånd från journalisten och säga att officerarna inte har sagt dessa saker. Det kommer inte ur tomma intet — ingen rök utan eld, Torsten Gustafsson.
Fru talman! Oswald Söderqvist har säkert lagt märke till att det i uttalanden och på andra sätt har klargjorts av den svenska regeringen att det inte förekommer någon samverkan med någon försvarspakt. Vi har förklarat vårt land neutralt och alliansfritt. Därav följer att Sverige kommer att försvara sig mot angrepp, från vilket håll det än kommer.
Fru talman! Jag har ingen uppfattning som på något sätt skiljer sig från försvarsministerns i den frågan, och jag känner till regeringens uttalanden. Men det allvarliga i det här fallet är ju att det handlar om uttalanden som är direkt motstridiga. Det borde föranleda regeringen och dess ansvarige på det här området, dvs. försvarsministern, att på ett bestämt och klart sätt gå ut och säga att det har gjorts ett felaktigt uttalande av militärchefen och den militära myndigheten, i stället för att hålla dem om ryggen och skylla på journalisten. Det hjälper ju inte hur många uttalanden regeringen än gör, om man inte är beredd att handla, när det från olika håll sägs sådant som direkt strider mot den svenska officiella linjen. Det är detta det handlar om.
Fru talman! Jag är angelägen om att till sist säga att det inte är jag som har sagt att det som står i artiklarna är felaktigt, utan det är de intervjuade officerarna. Jag har ingen anledning att betvivla deras uppgifter.
Fru talman! Det är tydligen så att i valet mellan att betvivla en journalists uppgifter i en artikel och att betvivla en militär chefs uppgifter väljer försvarsministern att säga, att journalisten har gripit sina uppgifter ur luften och att den militära chefen inte har uttalat sig på det sättet. Det är avslöjande för försvarsministern.
Fru talman! Det är kanske inte så stor mening med att fortsätta den här debatten, men eftersom det görs vissa glidningar här, är jag angelägen att betona att regeringens förtroende för överbefälhavaren och försvarsledningen är stort.
Fru talman! Det är inte jag som glider i debatten. För glidningarna står helt och hållet försvarsministern och regeringen, när man inte är beredd att kritisera uttalandena eller att ingripa och klart slå fast vad som gäller. Man skyller i stället på tidningsjournalisterna. Detta är allvarligt. Det kan vi konstatera och komma ihåg i fortsättningen.

Fru talman! Per-Olof Strindberg har frågat mig om jag vill medverka till att bidrag av allmänna medel inte utgår för att stimulera soldatfacklig verksamhet. Per-Olof Strindberg har ställt sin fråga med hänvisning till att Värnpliktiga arbetsgruppen erhållit bidrag från socialstyrelsens nämnd för alkoholfrågor. Värnpliktiga arbetsgruppen består av nio personer som väljs vid den årliga värnpliktskonferensen, eller värnpliktsriksdagen, som den också kallas. Gruppen skall på skilda sätt verka för de värnpliktigas allmänna intressen och är administrativt ansluten till försvarsstaben. Bidrag för dess verksamhet anslås årligen inom ramen för det ordinarie budgetarbetet och får disponeras enligt överbefälhavarens bestämmelser. Parallellt med de av riksdag och regering beslutade samverkansformerna, av vilka Värnpliktiga arbetsgruppen är en del, har under de senaste åren på vissa håll vuxit fram s.k. värnpliktsfackliga föreningar. Dessa lokala ”värnpliktsfack” har individuellt och frivilligt medlemskap och har att verka under samma förutsättningar som övriga föreningar i samhället. Bidrag av allmänna medel utgår ej för denna verksamhet. Regeringen har under innevarande år ställt 500 000 kr. till förfogande för socialstyrelsens nämnd för alkoholfrågor att disponeras för informationsinsatser kring alkohol och narkotika inom försvarsmakten. Regeringen föreskrev i sitt beslut att medlen skulle fördelas i samråd med överbefälhavaren. Socialstyrelsens nämnd för alkoholfrågor har av dessa medel beslutat bevilja Värnpliktiga arbetsgruppen 105 000 kr. för fortsättning av kampanjen Soldater mot droger. Enligt arbetsgruppens bidragsansökan skall syftet vara att genom upplysning och diskussion bilda opinion mot droger ute på landets förband samt att få i gång verksamhet ute i de lokala ”soldatfack Överbefälhavaren uppger sig inte ha tecknat samråd på detta beslut. Information om och kamp mot droger är även inom försvarsmakten en viktig verksamhet. Jag vill emellertid för min del deklarera att anslag för sådan verksamhet bör kanaliseras genom befintlig linjeorganisation, t.ex. överbefälhavaren, gärna efter hörande av och i samarbete med Värnpliktiga arbetsgruppen. Jag ser för min del ingen anledning att medverka till att bidrag av allmänna medel utgår för soldatfacklig verksamhet och förutsätter att här nämnt bidrag används för antidrogverksamhet i enlighet med regeringens beslut.

Fru talman! Jag ber att få tacka försvarsministern för svaret på min fråga. Jag har fäst mig vid ett par formuleringar i svaret. Jag delar uppfattningen att försvaret är en av de viktigaste målgrupperna när det gäller information om droger, och det är inte mot detta jag har vänt mig i min fråga. Däremot konstaterar jag med förvåning att det samråd som skulle ha ägt rum med överbefälhavaren inte tycks ha ägt rum. Sedan säger försvarsministern att han förutsätter att nämnt bidrag används för antidrogverksamhet i enlighet med regeringens beslut och att bidrag av allmänna medel inte utgår för soldatfacklig verksamhet. Detta betraktar jag som en felaktig uppgift. I den ansökan som Värnpliktiga arbetsgruppen har sänt till nämnden för alkoholfrågor och som jag citerat säger man klart ut att det skall kopplas ihop just för att stimulera den soldatfackliga verksamheten. Det anser jag vara helt felaktigt. Jag hoppas att försvarsministern verkligen ser till att man inte får den här kopplingen när det gäller detta bidrag. Inte bara jag utan väldigt många inom försvaret — det gäller både befäl och värnpliktiga — och bland allmänheten anser att soldatfacklig verksamhet inte har någonting med de värnpliktiga att göra. Värnplikten är nu en gång av den karaktären att det är en skyldighet — det är någonting som man över huvud taget inte har möjlighet att förhandla om. Jag anser f. ö., fru talman, att värnplikten inte bara är en skyldighet utan även en rättighet, även om en del upplever den som tvång. Om försvarsministern inte redan gjort det skulle jag vilja uppmana honom att studera protokollet från värnpliktskonferensen i Örebro i mars i år. Det förekom en lång rad inlägg från värnpliktiga, som reagerade emot det förslag som förelåg om bildande av lokala soldatfack. Det gick så långt att det blev en votering i slutomgången mellan ett kompromissförslag och förslaget om soldatfacklig verksamhet. Jag vill minnas att marginalen mellan de båda förslagen var sju röster. Det fanns alltså en mycket stark opinion emot detta. Därför tycker jag att man från försvarsdepartementets sida bör engagera sig för att se till att de pengar man nu har fått för en upplysningskampanj mot droger -— vilket jag tycker att det är bra att man fått — inte på något sätt kopplas till soldatfacklig verksamhet. Det är helt enkelt någonting som upprör inte minst befälet inom försvaret.
Fru talman! Jag har inte någon större anledning att gå i polemik med Per-Olof Strindberg i denna fråga. Vi tycks i stort sett ha samma uppfattning. Det som tydligen inte fungerat här är samrådet med överbefälhavaren. Det måste nu faktiskt falla på socialstyrelsen att se till att de medel man beviljat används på avsett sätt.
Fru talman! Jag vill gärna tacka försvarsministern för det senaste klara beskedet att han har i stort sett samma uppfattning som jag. Det tar jag till intäkt för ett antagande att detta inte kommer att upprepas.

Fru talman! Lars Gustafsson har frågat mig om jag vill medverka till att rivningsbeslutet beträffande Granhammar inhiberas i avvaktan på riksdagens beslut om den framtida försvarsorganisationen. Regeringen bemyndigade genom beslut i juni 1980 fortifikationsförvaltningen att låta riva Granhammars slott vid I 1i Kungsängen. I beslutet ålades förvaltningen att före rivningen låta dokumentera byggnaden och ta vara på värdefulla byggnadsdetaljer. Bakgrunden till beslutet var att det inte finns något behov av byggnaden för militära ändamål och att byggnaden är i ett mycket dåligt skick. En restaurering av främst kulturhistoriska skäl skulle därför medföra orimliga kostnader för försvaret. Någon rivning har ännu inte kommit till stånd på grund av att arbetet med dokumentation m.m. inte helt slutförts. Bakgrunden till Lars Gustafssons fråga är det förslag till försvarsmaktens framtida fredsorganisation som överbefälhavaren har lagt fram och som innebär bl.a. att Fo 44 stab i Stockholm förs över från K 1 till I 1 och att även K 1:s verksamhet flyttas dit. Lars Gustafsson anser att möjligheterna att använda Granhammar vid ett genomförande av detta förslag skulle kunna komma i ett nytt läge. Enligt vad jag har inhämtat har överbefälhavaren vid utarbetandet av sitt förslag inte räknat med att kunna utnyttja Granhammar som lokaler för den överflyttade verksamheten. Anledningen till detta är att kostnaderna för iståndsättning av slottet samt för anpassning av lokalerna till den verksamhet som skulle flyttas över dit har bedömts bli orimligt höga, liksom de framtida driftoch underhållskostnaderna. Det har bedömts bli väsentligt billigare och även vara mer rationellt att tillgodose eventuellt uppkommande behov av lokaler vid I 1 genom en mindre nybyggnad i anslutning till I 1:s kasernetablissement. Jag anser att överbefälhavarens bedömning är riktig. Från de synpunkter jag har att företräda finns det därför inte något skäl att skjuta upp rivningen av Granhammar längre än vad som är nödvändigt för att genomföra den dokumentation m.m. som regeringen har ålagt fortifikationsförvaltningen att utföra. Jag är sålunda inte beredd att medverka till den inhibering av rivningsbeslutet som Lars Gustafsson önskar.
Fru talman! Jag ber att få tacka försvarsministern för svaret på min fråga. Av svaret framgår att försvarsministern inte är beredd att medverka till en inhibering av rivningsbeslutet, och det är i varje fall ett klart besked, som det välinte är särskilt mycket att göra åt. Jag beklagar emellertid att man inte har kunnat göra en ny bedömning av möjligheterna att ha kvar det här slottet. Jag har i och för sig respekt för att de kostnader som skulle uppkomma är stora, men jag tycker att det är synd att man inte kunnat finna en lösning där man kunde kombinera militärt och civilt användande av Granhammars slott. Det har framgått av alla de resonemang som varit tidigare att det skulle kunna finnas även ett civilt intresse, från föreningslivet och kommunen, av att bevara slottet. Svaret ger mig inget hopp om att försvarsministern skall medverka till detta, och då får jag nöja mig med det. Det är inte mycket att tillägga i sammanhanget.

Fru talman! Jag vill först säga att jag personligen har ett stort intresse för kulturhistoriska byggnader, och det är därför inte speciellt glädjande för mig att behöva lämna det här svaret. Men som jag sagt tidigare är det främst kostnadsskäl som orsakat detta svar. För att belysa frågan vill jag nämna att fortifikationsförvaltningen har gjort en uppskattning av kostnaderna för att renovera hela slottet utvändigt och för att renovera och ställa i ordning de två lägsta våningsplanen — det skulle räcka för Fo-stabens och K 1:s behov. Den uppskattning som man gjort omfattar också nya installationer för värme, vatten m.m. Kostnaderna för dessa åtgärder uppskattas till ca 9 milj.kr. i dagens prisläge. Mot detta får ställas att man beräknar kostnaden för rivning och uppförande av en eventuell tillbyggnad till högst 5 milj.kr. Det är alltså en skillnad på 4 milj.kr., som försvaret inte kan ta på sig. Jag vill emellertid också säga, att om någon annan spekulant — t.ex. en annan statlig myndighet eller Upplands Bro kommun — skulle anmäla sig, är jag fortfarande beredd att närmare pröva frågan om överlåtelse eller upplåtelse av byggnaden.
Nr 50 Fru talman! Till det sista som försvarsministern sade skulle man kunna Fredagen den göra den kommentaren att det naturligtvis är synd att ärendet har kommit så 11 december 1981 långt att tiden inte är särskilt gynnsam för att ta nya kontakter. Det tycker jag är beklagligt. Om överföringen Beslutet om att riva slottet kom, enligt vad försvarsministern säger, i juni 1980. Det är alltså drygt ett år sedan. Om man hade haft intresse från försvarets sida för att söka rädda slottet, skulle man under det här året ha kunnat ta kontakter med andra myndigheter för att se vad som kunde göras — om det fanns andra intressenter som ville ställa upp. Jag tycker det är synd att man inte utnyttjat tiden under året för det.

Fru talman! Ella Johnsson har frågat mig om jag är beredd vidta åtgärder för att förhindra att statliga företag överför sina långa transporter från järnväg till landsväg. Ella Johnsson har hänvisat till uppgifter i massmedia om att Vin & Spritcentralen allvarligt överväger en sådan åtgärd. Verksamheten i de statliga aktiebolagen skall i princip drivas på ett företagsekonomiskt lämpligt sätt. Detta gäller även de statliga monopolbolagen. Man bör därför enligt min mening inte föreskriva t.ex. att bolagen skall använda ett speciellt transportmedel. Jag är därför inte beredd att vidta några åtgärder i den riktningen.

Fru talman! De riktlinjer som riksdagen har fastlagt för trafikpolitiken gäller — det har jag naturligtvis inte på något vis tagit avstånd ifrån. Men de statliga bolagen har att följa dessa riktlinjer med just det mål som jag här har redovisat i mitt svar, nämligen att de med utgångspunkt i de olika principer som gäller för näringsverksamheten i allmänhet skall försöka driva sin verksamhet på ett företagsekonomiskt lämpligt sätt. Då har man kommit till dessa slutsatser. Det betyder inte någon som helst förändring i sysselsättningen vid den enhet som Ella Johnsson talar om i sitt inlägg, Falkenbergsenheten. Därmed vill jag bara än en gång tillägga att vi måste se till att statlig verksamhet bedrivs på affärsmässigt riktiga grunder.

Fru talman! Sven Munke har frågat mig om jag — mot bakgrund av att ett importerat parti rhododendronplantor förstörts — är beredd att medverka till översyn av bestämmelserna rörande import av plantor, så att liknande incidenter inte upprepas. Lantbruksstyrelsens kungörelse om plantskoleväxter har tillkommit efter inrådan från bl.a. Trädgårdsnäringens riksförbund som ett konsumentskydd för att garantera konsumenten kvalitativt goda växter. Vid yrkesmässig försäljning skall i kungörelsen angivna sundhetsoch kvalitetskrav vara uppfyllda. För rhododendron gäller därvid att buskarna skall ha en jämnt fördelad blomknoppssättning. De aktuella plantorna vägrades införsel av växtinspektionen vid importtillfället den 3 mars 1980 på grund av dålig kvalitet. Ansökan hos lantbruksstyrelsen om dispens för att få sälja partiet avslogs. Prövning av ärendet i kammarrätt och regeringsrätt föranledde ingen ändring av beslutet. Importören begärde efter två växtsäsonger förnyad dispens hos lantbruksstyrelsen för att få sälja partiet. Ansökan avslogs ånyo med hänvisning till att ärendet redan var slutligt avgjort. Tullverket meddelade importören att plantorna antingen skulle föras ut ur landet eller förstöras enligt lag om transport, förvaring och förstöring av införselreglerade varor m.m. Importören valde då att förstöra partiet. Under den tid som förflutit sedan det aktuella rhododendronpartiet refuserades den 3 mars 1980 har en översyn av bestämmelserna gjorts i samråd med handeln och plantskolenäringen utan att därvid kravet ändrats på jämnt fördelad blomknoppssättning. Mot bakgrund av vad som framkommit i det aktuella fallet och med hänsyn till behovet av ett effektivt konsumentskydd mot undermåliga produkter anser jag att det inte finns anledning att ändra på gällande.

Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Anledningen till att jag tagit upp spörsmålet med förstörda växter är att det väckt mycket stor uppmärksamhet på många håll. I inte mindre än två TV-program har den här händelsen berörts. Jag och många med mig uppfattar det hela så att det blivit en ny fjäder i byråkratins redan rikt dekorerade hatt. Vad jag efterlyser är litet sunt förnuft när felaktigheter skall ställas till rätta — men det gick inte att få rättelse i detta fall, eftersom bestämmelser skall följas till punkt och pricka. Jordbruksministern säger att införsel vägrades på grund av att växterna hade dålig kvalitet. Det är inte riktigt rätt. Hade växterna haft en annan beteckning, nämligen f. v. k., vilket betyder ”för vidare kultur”, hade importören kunnat få ha dem kvar och sedan hade växtinspektionen kunnat göra förnyad inspektion. Hade växterna då fyllt kraven hade de också kunnat säljas. Sådana här bestämmelser bäddar för ett myndighetsförakt. Vi har redan politikerförakt, och som bekant tillhandahåller riksdagens upplysningstjänst nu inte mindre än 35 artiklar om politikerförakt, som funnits i pressen i höst. Jag tycker att behandlingen av detta ärende också är ett sätt att bädda för myndighetsförakt. Vissa firmor har en mycket stor import av holländskt utskottsmaterial. Mycket snygga, trevliga och färggranna broschyrer skickas ut. På det området är det tydligen ingen kontroll — däremot i det här aktuella fallet. Jag har sett växterna i fråga och jag har en bild med på dem. Jag har tidigare varit plantskoleägare och är väl insatt i de här tingen. Jag tycker att det hela är skrämmande. Om något fel har begåtts, låt då den som gjort felet böta eller få något annat straff. Just detta att man förstör växter till ingen nytta rimmar dåligt med krav på logik och sunt förnuft.
Fru talman! För den oinvigde kan behandlingen av ärendet i lantbruksstyrelsen ge intryck av att det varit formalism från myndighetens sida som förhindrat import och försäljning av partiet. Så är naturligtvis inte fallet, utan det faktiska förhållandet är att det hela tiden varit undermåliga plantor och att det fällt avgörandet. I massmedia har, som Sven Munke säger, slagits upp att det är importörens glömska att på fakturan ange beteckningen ”för vidare kultur” som skulle ha varit den faktiska anledningen till att partiet stoppats. Så är inte fallet. Den importerade varan utgör en frånsorterad handelsvara, dvs. sekunda kvalitet. Vid båda de tillfällen då växtinspektionen har besiktigat plantorna har dessa varit av så dålig kvalitet att de ej har kunnat godtas enligt de normer för kvalitetskontroll som hela branschen ställt sig bakom. Det bör noteras att importören hela tiden haft möjlighet att föra ut partiet ur landet men inte utnyttjat den. Sven Munke som verksam journalist har en mycket stor uppgift, nämligen Nr 50 att nu föra ut information om de verkliga förhållandena i den här Fredagen den
Fru talman! Det är klart att jag kan göra det, och det skall jag också göra. bestämmelserna Jag skall naturligtvis gå till källan först. Jag betvivlar inte alls statsrådets uppgift här, men jag har fått andra uppgifter, och ingen har bestritt dem tidigare. Det är naturligtvis inte statsrådens uppgift att springa och peka på olika tidningsartiklar eller TV-program, men fallet har väckt mycket stor uppmärksamhet och jag ansåg därför att det var lämpligt att ta upp det. Nu har de här växterna vuxit i två växtsäsonger. De är meterhöga och fulla med knopp, men nu vägrar man att göra en förnyad inspektion. Det förekommer ju i många sammanhang att man köper halvfabrikat som sedan förädlas, och det är det jag menar har skett i detta fall. Växterna har förädlats, och sedan vägrar myndigheten att inspektera dem — någon inspektion har nämligen inte skett i år.
Fru talman! Om plantorna vid den inspektion som växtinspektionen gjorde efter två odlingssäsonger hade visat sig vara av god kvalitet, Sven Munke, hade naturligtvis möjligheter förelegat för lantbruksstyrelsen att med tillstyrkan överlämna ärendet till regeringen, som då kunnat meddela dispens. Så har inte skett, eftersom man även vid den andra inspektionen gjorde bedömningen att plantorna var undermåliga.
Fru talman! Det svar jag har fått är litet underligt. Enligt det har man avvisat en ansökan om förnyad inspektion, eftersom ärendet redan var slutligt avgjort. Det rimmar dåligt med påståendet att den möjligheten hade funnits. Den har tydligen inte funnits. Man kan också tänka sig att växtinspektörer och andra som har med saken att göra har fattat ett förhastat beslut. Vi vet hur det är med ämbetsmän över huvud taget: har de en gång tagit ställning är det mycket svårt att få dem att ändra sig. Har de då så att säga lagen i ryggen är det ännu svårare. Att det finns bestämmelser och överenskommelser har jag förståelse för. Av statsrådets svar framgår som sagt att ärendet var slutligt avgjort, och sedan fanns det ingenting att göra.
Fru talman! Växtinspektionen gjorde en inspektion den 22 september 1981. Det finns protokoll från den inspektionen.

Fru talman! Rune Ångström har frågat mig om jag är beredd att ställa erforderliga resurser till förfogande för en vidare kartläggning av Stekenjokkmalmen. Bakgrunden till frågan är att den malmkropp som nu bryts kan beräknas vara slut i mitten av 1980-talet. Staten har upplåtit sina gruvrättigheter i Stekenjokk på arrende fram t.o.m. den 31 december 1992 till Boliden AB. Staten har svarat för delar av de kostnader som varit förenade med att gruvdrift startades i Stekenjokk. Om goda ekonomiska och geologiska förutsättningar finns för att planera för en mer varaktig gruvdrift bör dessa självfallet prövas. Jag har erfarit att Boliden och nämnden för statens gruvegendom har inlett diskussioner om fortsatta prospekteringsinsatser i Stekenjokkområdet. Den aktuella frågan handläggs alltså f. n. av nämnden för statens gruvegendom. Jag har också erfarit att nämnden för statens gruvegendom, som förvaltar statliga gruvrättigheter, har inlett överläggningar med Boliden om att under gällande arrendeavtal även föra in den s.k. Levi-malmen. Denna malmkropp ligger i nära anslutning till den malm som nu bryts i Stekenjokk. Skulle även Levimalmen tas i anspråk bör driften vara säkrad i området fram till slutet av 1980-talet.

Fru talman! Som ersättare för Rune Ångström är jag beredd att ta emot svaret. Jag tackar industriministern för svaret. Stekenjokk är den yttersta utposten i Västerbotten på gränsen till Norge. Så sent som 1976 kom gruvdriften i gång. Som västerbottning konstaterar jag att tillgångarna på mineraler i vårt län hittills varit föremål för alltför ringa regionalpolitisk uppmärksamhet. Trots detta har gruvnäringen och vidareförädlingen av malm en betydande omfattning i vårt län och sysselsätter ca 4 500 människor, varav 170 i Stekenjokk. Vi vet att det finns fyndigheter som bör bearbetas. Stora delar av länets outnyttjade mineraltillgångar finns inom fjällområdet. En fortsatt kartläggning av Stekenjokkmalmen är både brådskande och aktuell, och det av flera skäl. Dels behövs det lång tid för prospektering innan driften kan påbörjas, dels gäller det att bevara samhället Klimpfjäll, ett samhälle som är helt uppbyggt kring gruvdriften. Det är fråga om samhällets liv eller död. Det behövs ett ställningstagande från statsmakterna om fortsatt malmbrytning och resurser härför. Eftersom lönsamhetskalkylerna krävde ett större uttag än planerat från nuvarande malmådra, har konsekvensen blivit att malmtillgångarna inte räcker fram till 1996, som tidigare hade beräknats. Driften måste börja trappas ner 1985 och upphöra 1991, om inte en ny prospektering kommer i gång innan dess. Industriministern tar i svaret upp förslaget om att föra in den s.k. Nr 50 Levi-malmen. Men trots detta tillskott är driften enligt även industriministerns bedömning säkrad endast till slutet av 1980-talet. Min fråga gäller den s.k. södra ådran i Stekenjokkfältet. Geologiska förundersökningar visar på fyndigheter här som beräknas till uppemot 15 miljoner ton. Men det behövs både tillstånd för prospektering och ekonomiska medel härför. Detta nya fält ligger utanför det av Boliden AB enligt avtal med staten nu arrenderade området. Huvudansvaret för fortsatt prospektering för att säkerställa den fortsatta driften i Stekenjokk bör därför åvila statsmakterna. Verksamheten kan därefter fortgå enligt det arrendeförfarande som nu gäller mellan staten och Boliden. Min fråga till industriminister Åsling är: Vill industriministern ta ytterligare initiativ till fortsatt satsning för en industriell utveckling i Stekenjokk, och då i den s.k. södra ådran? Jobben i gruvan har stor betydelse både för de anställda och för den lilla fjällkommunen Vilhelmina, som behöver alla arbetstillfällen för fortsatt skatteunderlag för kommunens serviceåtaganden, för handel och för överlevnad. Alternativet heter arbetslöshet.
Fru talman! Jag kan försäkra Ulla Orring att jag mycket väl inser Stekenjokkgruvans stora regionalpolitiska betydelse. Jag är beredd att förorda fortsatta satsningar i Stekenjokk. Men en grundförutsättning härför är att Boliden som det opererande företaget, som arrenderar gruvfältet, är berett att utifrån sina utgångspunkter ta ett företagsekonomiskt ansvar i sammanhanget. Förutsättningen för statens ökade engagemang i Stekenjokkområdet är alltså att Boliden är berett till egna engagemang för att utveckla verksamheten också mera långsiktigt.
Fru talman! Boliden har lagt fram en plan för en fortsatt utveckling av den södra ådran, och man har redovisat planen för nämnden för statens gruvegendom. Bollen ligger nu hos statsmakterna. Staten måste ta ställning till planen. Boliden har också presenterat kalkyler beträffande vilka kvantiteter man beräknar att få fram. Man gör bedömningen att Stekenjokk är ett av de bättre projekten inom gruvindustrin. Det är därför mycket viktigt att parterna, Boliden och staten, träffar en överenskommelse om fördelning av ansvaret för fortsatt projektering och drift. Jag poängterar än en gång att Boliden har lagt fram en plan och väntar på statens ställningstagande. Jag tolkar svaret från industriministern som mycket positivt — staten är beredd att ta det initiativet. att rädda sysselsättningen på bruksorterna i Värmland
Fru talman! Fråga är dess värre inte fullt så enkel. Det är riktigt att Boliden har lagt fram en plan, men man har inte på något sätt givit uttryck för vilka ekonomiska engagemang man är beredd att ikläda sig för att realisera planen. En förutsättning för att diskussionen med staten skall vara meningsfull är att Boliden preciserar sig när det gäller sina egna åtaganden och att dessa blir av den storleksordningen att förhandlingar kan bli meningsfulla. Det är dock Boliden som i egenskap av arrendator har det företagsekonomiska intresset av att projektet kommer till stånd.
Fru talman! Det är riktigt att Boliden har presenterat förväntningskalkyler för utvecklingen i Stekenjokkgruvan. Det måste betyda att det skall bli överläggningar med statsmakterna kring den här frågan. Jag för min del anser att statsmakterna inte kan undandra sig ansvaret för utvecklingen i särskilt utsatta delar av landet. I Vilhelmina, som är en liten fjällkommun med 8 500 människor, har man rätt att förvänta sig stöd från staten, och jag förväntar mig att industriministern på något sätt initierar ett samtal med Boliden, i enlighet med de planer som lagts fram för nämnden för statens gruvegendom.

Fru talman! Bo Finnkvist har frågat mig vilka initiativ jag avser att ta för att rädda sysselsättningen och skapa ersättningsindustri på bruksorterna i Värmland. Jag har vid flera tillfällen redovisat de insatser som regeringen har gjort för att stärka sysselsättningen i Värmland och vill här bara ge några exempel. Jag vill först erinra om det statliga stöd som utgått till bl.a. Uddeholms AB och Vänerskogskoncernen — sammanlagt nära 950 milj.kr. — och som möjliggjort att den nödvändiga omstruktureringen kunnat ske i acceptabla former. Detta har enligt min mening i hög grad påverkat utvecklingen i bruksorterna och skapat ett handlingsutrymme för offensiva insatser. Vidare har speciella insatser för att främja den industriella utvecklingen i länet gjorts de senaste två åren. I oktober 1980 fattades beslut om 8 milj.kr. i bidrag till kommunala industrilokaler, 1 milj.kr. till intensifierad företagarutbildning och 3 milj.kr. till utvecklingsfonden för bl.a. långivning med högt risktagande. I augusti i år fattade regeringen beslut om 12 milj.kr. i statligt finansiellt stöd till investmentbolaget Wermia, ett stöd som var en förutsättning för att bolaget skulle komma till stånd. Detta gjordes inom den ram på 20 milj.kr. som riksdagen beslutade om i våras. I går — dvs. den 10 december — fattade regeringen beslut om dispositionen av resterande 8 milj.kr. Beslutet innebär att länsstyrelsen disponerar dels 1,75 milj.kr. för att under en tvåårsperiod stödja ett intensifierat näringspolitiskt arbete i Torsby, Hagfors, Munkfors, Sunne, Filipstad, Arvika och Kristinehamns kommuner, dels ytterligare 2 milj.kr. för att kunna finansiera angelägna projekt. Vidare tilldelas utvecklingsfonden 1 milj.kr. för utbildningsinsatser och 2,25 milj.kr. för bl.a. långivning med högt risktagande. Beslutet innebär riktade insatser mot främst bruksorterna. Mot bakgrund av dessa betydande insatser, vilkas effekter kommer först på litet längre sikt, är jag inte beredd att föreslå några ytterligare åtgärder.

Fru talman! Jag tackar industriministern för svaret på min fråga. Anledningen till att jag har ställt frågan är den mycket negativa utveckling vi upplever på bruksorterna, inte enbart i Värmland givetvis, och den starka oro för sysselsättningen i framtiden som invånarna på dessa orter känner. Människor, som generationer tillbaka har funnit sin utkomst i industriarbete och inget hellre vill än att fortsätta med detta, har svårt att förstå vad som händer. Industrin har givetvis alltid rationaliserat, men nedläggningar i den omfattning som vi upplevt på senare år har ej hänt förut i modern tid. Värmland har mycket hög arbetslöshet. 7 374 personer är arbetslösa efter ökningen med 365 från oktober till november, och bruksorterna är särskilt hårt drabbade. Denna höga arbetslöshet späds nu på med människor som avskedas vid industri efter industri. Även andra industrier än järnbruken avskedar, så möjligheterna att få arbete inom pendlingsavstånd är mycket små. Järnbrukens existens är viktig. Genom sitt geografiska läge ger bruken möjligheter för befolkningen i glesbygden att arbeta och bo kvar där. Och tvärtom — minskar sysselsättningen i denna industri, avfolkas också glesbygden. Några ersättningsjobb får vi ju knappast. Den totala personalminskningen vid järnbruken i Värmland för åren 1976-1980 omfattar ca 700 personer. Och under 1981 har sammanlagt 750 personer varslats om avsked. De senaste varslen har utfärdats i Munkfors och berör 90 personer. Det låter inte så mycket, men för denna ort är det ett hårt slag. De två stålenheterna svarar för över 90 90 av industrisysselsättningen. Alternativa jobb inom pendlingsavstånd finns inte. Skall denna typ av orter överleva i framtiden, måste ersättningssysselsättning ordnas när nuvarande verksamhet dras ned eller försvinner. Industriministern räknar i sitt svar upp insatser som gjorts. Dessa är tyvärr alltför små för att man skall kunna ersätta de arbetsplatser som gått förlorade.

Fru talman! Ove Karlsson har frågat mig vilka initiativ jag avser att vidta för att skaffa ny sysselsättning till Idre om de av Boliden Mineral AB aviserade planerna förverkligas. Bakgrunden till frågan är att Boliden Mineral AB har planer på att lägga ned driften vid blygruvorna i Vassbo och Guttusjön i Idre, Älvdalens kommun. De sysselsätter ca 75 man. Enligt vad jag har erfarit pågår f.n. MBL-förhandlingar rörande den ifrågavarande verksamheten. I avvaktan på resultatet av dessa förhandlingar är jag inte beredd att göra något uttalande om eventuella initiativ från min sida.

Fru talman! Jag vill tacka för svaret. Emellertid kan jag inte vara nöjd med detsamma, eftersom det inte är något svar på min fråga. Innan jag går in på annat vill jag göra ett tillrättaläggande beträffande rubriken på denna fråga. Idre kommun är nämligen ingen egen kommun utan en socken i Älvdalens kommun. Om Boliden Mineral AB gör allvar av sina planer att stänga gruvorna i Vassbo och Guttusjön norr om Idre i norra Dalarna, måste det betraktas som en ren katastrof. Om 75 man friställs i Idreområdet, motsvarar det befolkningsmässigt en friställning av ca 35 000 man i Stockholm och något över 20 000 i Göteborg. Tänk er vilka rubriker det skulle bli om så många människor friställdes vid ett och samma tillfälle! Boliden Mineral AB måste ta sitt ansvar i fråga om norra Dalarna. Men jag anser att också staten bör gå in med driftsmedel i Guttusjögruvan under den tid projektering pågår i Foskrosområdet, som syftar till att lokalisera nya malmkroppar. Kan gruvdriften upprätthållas i Guttusjögruvan ytterligare några år medan borrning efter mera malm sker, kan konsekvenserna mildras. Enligt uppgift är borrhålen i Foskrosområdet lovande. Där finns ett sandstenslager som är tillräckligt för att ge blymalm. Och den malm som hittats håller också en acceptabel blyprocent. Staten måste vara med och ta ett avgörande ansvar för befolkningen i Idreområdet. De anställda vid Vassbooch Guttusjögruvorna får inte utan vidare lämnas åt sitt öde. Ett sådant dråpslag får inte riktas mot en så utpräglad glesbygd som detta område ändå är. Var finns centerns lokalsamhällesideologi, om man inte är beredd att trygga sysselsättningen i småbyarna i norra Dalarna, som vi ändock måste beteckna som ”typiska” lokalsamhällen? Där finns heller inga orter som de arbetslösa kan pendla till. Det är mer än tolv mil till kommuncentrum i Älvdalen, och inte ens där finns det något arbete att anvisa människorna. Nu måste staten ta sitt ansvar. Idre får inte bli enbart en turistort — även om det är en bra sådan. Alternativet till statliga insatser är arbetslöshet.
Fru talman! Jag inser inte riktigt det geniala i att koppla frågan om blygruvornas framtid, som är föremål för MBL-förhandlingar, till centerns inställning i lokalsamhällesfrågan eller beträffande den regionala utvecklingen. Men jag vill påpeka, eftersom vi då berör de mera vida perspektiven när det gäller glesbygdspolitiken, att det är centerpartiets inställning till nödvändigheten av att behålla en levande landsbygd som har gjort att glesbygdsstödet expanderat och utvecklats under senare år. Vi har faktiskt i Älvdalens kommun ett intressant exempel på denna typ av aktivitet, nämligen i Särna, där industridepartementet tillsammans med glesbygdsdelegationen och länsstyrelsen drivit ett utvecklingsprojekt som jag skulle vilja påstå har väckt livsandarna i den kommundelen. Man möter där en ökad optimism, som redan inneburit att man säkrat ett betydande antal sysselsättningstillfällen med relativt begränsade samhälleliga insatser. Om det skulle gå som Ove Karlsson tydligen fruktar med gruvorna, vore det lämpligt att man vidgade den verksamhet som nu bedrivs i Särna till att också innefatta Idredelen av Älvdalens kommun. Erfarenheterna från Särna är så goda att de borde verka inspirerande på länsmyndigheter och kommuner för aktiva insatser för att säkra andra former av sysselsättning än de i gruvorna.
Fru talman! Landstinget har gjort stora insatser i Särnaområdet och har på ett aktivt sätt hjälpt till att göra Särnaprojektet till en framgång, som jag hoppas. Men nu gäller det Idre. När det privata kapitalet inte är berett att ta ansvar måste staten vara beredd att gå in och göra insatser. Därför är min fråga, om man från statens sida är beredd att ta ett ansvar i detta område. Man är överens om att det finns mer malm i området, och då bör man göra allt för att få underlag för nya brytningar. Både Boliden och staten måste, anser jag, vara beredda att ta ett ansvar och göra vad de kan för att garantera sysselsättningen för de människor som riskerar att bli friställda här.
Fru talman! Som jag sade medger glesbygdsstödet, sådant det är utformat sedan 1978, att statsmakterna kan gå in och stödja insatser i den genuina glesbygden. Det fanns ju inte möjligheter till det under de socialdemokratiska regeringarnas dagar. Det är därför jag nämner exemplet Särna, som ju initierats av departementet. Där har för all del även landstinget medverkat, men framför allt har glesbygdsdelegationen och länsstyrelsen varit aktiva partner. Jag menar, att när det gäller Idredelen av Älvdalens kommun skulle man nu kunna tillämpa erfarenheterna från Särna. Sådana aktiviteter är vi beredda att stödja inom ramen för glesbygdsstödet. Beträffande gruvverksamheten måste först MBL-förhandlingarna ha sin gång.

Fru talman! Jag vill tolka det här senaste som att man från statens sida är beredd att gå in och ta ett ansvar när det gäller att kunna upprätthålla driften vid Bolidens gruvor i norra Dalarna och att man är beredd att hjälpa till så att nyprospektering sker, så att det inte skall behöva bli omedelbara nedläggningar.
Fru talman! Jag måste faktiskt säga att om man drar sådana slutsatser av den här debatten är det väl ändå att tolka vad jag har sagt i fel riktning. Jag har sagt att vi måste avvakta utgången av MBL-förhandlingarna, och jag vill inte uttala mig om gruvdriftens framtid innan MBL-förhandlingarna är avslutade. Sedan måste ju det ansvariga företaget och gruvmyndigheterna presentera nya fakta beträffande nya malmfyndigheter, innan man kan diskutera de frågorna.
Fru talman! Jag tycker ändå att industridepartementet och industriministern själv borde kunna ta initiativ för att förmå Boliden Mineral AB att göra ytterligare insatser genom att prospektera i de malmådror som man redan känner till mot att staten då är beredd att under en övergångstid garantera vissa insatser, så att vi inte behöver riskera några omedelbara nedläggningar.

Fru talman! Frida Berglund har frågat mig om jag är beredd att ompröva det regionalpolitiska stödet till Kooperativa Förbundets charkuterifabrik i Luleå för att förhindra en ytterligare centralisering: av charkuteribranschen och för att dämpa den snabba ökningen av arbetslösheten och den ökande regionala obalansen. någon utökad sysselsättning bara om det avser verksamhet som har avgörande betydelse för sysselsättningen på orten, om verksamheten inte kan fortsätta utan att investeringarna kommer till stånd och dessa inte kan genomföras utan att avskrivningslån lämnas. Avskrivningslån till maskiner får bara lämnas om investeringen medför ökad sysselsättning. Kooperativa Förbundet har ansökt om lokaliseringsstöd med 20,9 milj.kr. i avskrivningslån och 15,2 milj.kr. i lokaliseringslån för uppförande av en ny charkuterifabrik i Luleå. Den planerade investeringen skall ersätta en redan befintlig anläggning som är nedsliten. Det är således inte fråga om en nyetablering eller personalmässig utökning av befintlig verksamhet, vilket normalt är en förutsättning för att regionalpolitiskt stöd skall utgå. Projektet innebär dessutom att verksamheten vid KF:s charkuterifabriker i Kiruna och Kalix begränsas. Arbetsmarknadsstyrelsen har bedömt att av investeringen kan 22 milj.kr. för byggnader och 18 milj.kr. för maskiner, dvs. totalt 40 milj.kr., utgöra stödunderlag enligt gällande förordning. Regeringen har beviljat bolaget dels avskrivningslån för byggnadsinvesteringarna med 6 milj.kr., vilket utgör ca 28 90 av det godkända stödunderlaget, dels lokaliseringslån med 14,6 milj .kr. för toppfinansieringen av byggnaden och maskinanskaffningen. Regeringen har således beslutat om lokaliseringsstöd med sammanlagt 20,6 milj.kr. Därigenom har regeringen klart markerat hur väsentligt regeringen anser det är att verksamheten fortsätter i Luleå.

Fru talman! Jag tackar statsrådet Åsling för svaret. Svaret gör mig emellertid väldigt orolig. Aniedningen är att KF bedömer att det ur företagsekonomisk synpunkt är oförsvarbart att investera i charkuterifabriken med det regionalpolitiska stöd som regeringen beviljat. Det innebär ökad arbetslöshet i länet. Anledningarna till att jag anser det viktigt att beslutet omprövas är arbetsmarknadsläget i länet, tidigare uttalanden, bl.a. från industriministern Åsling, om det regionalpolitiska stödet, centraliseringens nackdelar för människorna — och att det är regeringen som har avgörandet i sin hand. KF har f.n. 50 960 av branschens försäljning i Norrbotten. Råvarorna kommer till 60 26 från slakteriföreningen i länet. En stor del av råvarorna är således producerade i Norrbotten. Frågan är: Vad kommer det att betyda, om KF ”importerar” charkuterivaror till Norrbotten från andra delar av landet? Vad kommer det att betyda för producenterna och för slakteriföreningen? Det är frågor som vi inte har svar på i dag. Bestämmelserna när det gäller det regionalpolitiska stödet är sådana att regeringen kan göra undantag beträffande avskrivningslånens storlek, om synnerliga skäl föreligger. Norrbotten har f. n. det högsta arbetslöshetstalet sedan 1930-talet. Situationen är extrem och måste motarbetas med alla medel. Det är självklart att nya jobb måste skapas, men det är minst lika viktigt att man bibehåller den sysselsättning som redan finns i länet. Industriministern har i den s.k. åtstramningspropositionen själv framhållit att det innebär lägre samhällsekonomiska kostnader att lämna regionalpolitiskt stöd än att låta människor vara arbetslösa. Alternativet i Norrbotten är arbetslöshet. Det är ett av skälen till att beslutet bör omprövas. På så vis skulle åtminstone 105 varaktiga arbetstillfällen i länet kunna räddas. Om investeringarna på ca 51 milj.kr. kommer till stånd, betyder det dessutom jobb inom byggnadsindustrin. Det ger också sekundära sysselsättningseffekter på servicenäringarna. Det är samhällsekonomiskt vettigt att satsa på att bibehålla sysselsättning som redan finns. Från framför allt allmänmänsklig synpunkt är det nödvändigt att man undviker ännu högre arbetslöshet.
Fru talman! Jag har under en längre tid med allvarlig oro arbetat med beredningen av detta ärende för att försöka hitta en lösning. Jag kan helt instämma i vad Frida Berglund här sade om nödvändigheten av att vi inte bara slår vakt om den industriella produktion som finns i Norrbotten utan naturligtvis helst också hittar nya utvecklingsmöjligheter. Men självfallet måste man först och främst slå vakt om vad man har. Vi har i samråd med KF försökt hitta olika lösningar. Det finns dock regler för det regionalpolitiska stödet, som är fastlagda av riksdagen och som man inte kan gå ifrån. Vi har, i likhet med arbetsmarknadsstyrelsen, tolkat reglerna så generöst som det över huvud taget är möjligt. Arbetsmarknadsstyrelsen har i sitt yttrande sagt att den är av den principiella uppfattningen att lokaliseringsstöd skall användas med stor försiktighet när det gäller ersättningsinvesteringar, men har ändå varit beredd att föreslå ett avskrivningslån på 6 milj.kr. och ett lokaliseringslån på 14,6 milj.kr. — dvs. det som sedan också blev regeringens beslut. Som jag nu ser det är det så långt som man, med gällande regler för regionalpolitiskt stöd, kan sträcka sig från statsmakternas sida. Det är att hoppas att KF kan hitta former för att rädda projektet. Med denna investering bör det ändå finnas så stora rationaliseringsmöjligheter att projektet, enligt min bedömning, borde vara företagsekonomiskt lönsamt med det kraftiga statliga stöd som här kan komma i fråga.
Fru talman! Myndigheten AMS måste följa sina regler när det gäller det regionalpolitiska stödet och de bedömningar som i det sammanhanget kan bli aktuella. Men i Svensk författningssamling 1979:632 är det klart uttryckt att regeringen, om synnerliga skäl föreligger, kan medge att avskrivningslån utgår med högre belopp än vad som där är upptaget. Anledningen till min fråga är att KF har gjort en utredning av vilken det framgår att det ur företagsekonomisk synpunkt är fördelaktigt, om hela dess charkuteriverksamhet förläggs utanför länet. Men med hänsyn till länets sysselsättningssituation har de i kontakt med bl.a. länsarbetsnämnden bedömt det så att de för sin del vill vara med om att bibehålla de 105 jobb som det är fråga om, ifall de kan få regionalpolitiskt stöd. Regeringen har då prutat på avskrivningslånet. Jag är medveten om att det många gånger är fråga om svåra avgöranden för regeringen. Men när man ideligen går ut med olika löften om att satsa på Norrbotten, så borde man ju se det här som ett konkret exempel där man med regionalpolitiska medel kan trygga sysselsättningen för 105 personer. Jag har också tagit upp frågan: Vad betyder det för råvaruproducenterna och för slakteriföreningen om man börjar importera charkuterivaror till Norrbotten? Jag tycker att industriministern inte skall framhärda i sin envishet när det gäller att inte vilja ge något löfte om prövning. Det vore på sin plats att säga att man kan ompröva detta och se vad man kan göra ytterligare.
Fru talman! Om vi skulle gå vidare här skulle det i realiteten innebära att det inte är KF utan staten som övertar det företagsekonomiska ansvaret för denna anläggning, och det vore en helt ny princip. Svårigheten är ju, att när man lägger ner anläggningar i Kiruna och i andra delar av länet, som ännu bättre behöver sysselsättning än Luleå, så skapar man också inomregionala problem. Att det skulle ske med en ännu större statlig subvention än vi här är beredda att erbjuda är ju ytterligt betänkligt ur regionalpolitisk synpunkt. Jag har gått igenom detta ärende flera gånger med yttersta noggrannhet, och enligt min uppfattning är det statliga stödet så generöst som vi över huvud taget kan erbjuda när det gäller en ersättningsinvestering. Om det varit en nyinvestering, med nytillkommande sysselsättningtillfällen i Norrbottens län, hade det varit möjligt att gå ett steg till. Men när det gäller ersättningsinvesteringar kan man inte gå längre. Enligt min uppfattning måste nu KF med detta generösa stöd kunna klara denna etablering.
Fru talman! Det är tragiskt att man måste dra ner verksamheten i Kiruna och Kalix. Men alternativet är inte att man satsar i Kiruna eller Kalix, utan alternativet är att man tar varorna från Mellansverige. Vad som är viktigt är att man bibehåller åtminstone resterna av den sysselsättning man har, dvs. 105 personer, som ju ändå är en större del av de anställda i Norrbotten. Mer än 50 Z av dem är kvinnor, anställda i Luleå. Situationen beträffande kvinnosysselsättningen och sysselsättningen över huvud taget är enormt besvärlig i vår region. Därför är det viktigt att man använder det regionalpolitiska stödet för att också bibehålla sysselsättning. Regeringen har möjlighet att göra någonting, om man bedömer att det finns särskilda skäl. Och här är det verkligen fråga om en särskild situation med särskilda skäl.

Fru talman! Filip Johansson har frågat mig vilka åtgärder jag vill medverka med för att Sveriges geologiska undersöknings utlokalisering till Luleå fullföljs och att därmed planerna för ett mineralpolitiskt centrum i Norrbotten uppfylls. Eva Winther har frågat mig om vilka möjligheter det finns att åstadkomma en ändring i enlighet med beslutet att lokalisera en viss del av SGU:s verksamhet till Luleå. Frågorna är ställda mot bakgrund av att, enligt frågeställarna, större delen av SGU:s tillväxt och utveckling skett i Uppsala. Eva Winther har också frågat mig om hur jag bedömer möjligheten för en lokalisering av nämnden för statens gruvegendom till Norrbotten. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang.

Den begränsade tillväxten efter omlokaliseringen under åren 1978-1979 har skett i Luleå och Malå, medan antalet anställda i Uppsala i stort sett har varit oförändrat. Vad gäller SGU:s framtida organisation och lokalisering har mineralverkskommittén nyligen överlämnat sitt betänkande Förslag till ny mineralpolitisk verksorganisation. Kommitténs förslag innebär för SGU:s del enbart smärre omfördelningar mellan orterna. I likhet med SGU:s nuvarande organisation föreslås att flertalet anställda placeras i Luleå och Malå. Vad gäller nämndens lokalisering föreslår kommittén att nämnden även i fortsättningen skall vara lokaliserad i Stockholm. Mineralverkskommitténs förslag bereds f.n. inom regeringskansliet. Kommittén kommer inom kort att få nya riktlinjer för det fortsatta arbetet. Utgångspunkten är därvid att SGU:s nuvarande verksamheter huvudsakligen i Luleå och Malå skall bilda ett starkt organ inom geoområdet. Jag avser att föreslå regeringen att i en särskild proposition våren 1982 redovisa och begära medel för den nya mineralpolitiska verksorganisationen. Jag är därför inte beredd att i dag ytterligare uttala mig i denna fråga eller yttra mig om lämplig lokaliseringsort för nämnden för statens gruvegendom.

Fru talman! Jag tackar industriministern för det svar vi har erhållit på frågorna. Inledningsvis vill jag säga att det under många år har förts ett resonemang Nr 50 om ett mineralpolitiskt centrum i Luleå, som då naturligen skulle byggas upp Fredagen den i direkt anslutning till högskolan, eftersom det knappast kan finnas en bättre 11 december 1981 placering för ett mineralpolitiskt centrum på annan ort. Vi har ställt frågorna mot bakgrund av den oro som vi faktiskt har känt när det gäller utvecklingen inom SGU från det att riksdagen tog ställning för att Luleå skulle vara en av de orter som man skulle bygga vidare på. Enligt den plan man hade 1974 skulle man ha 162 anställda i Luleå och 186i Uppsala. Efter den tidpunkten har utvecklingen skett så, att vi i Luleå har fått en viss ökning av antalet anställda med 16 personer, medan antalet i Uppsala har ökats med 139. På vissa orter i övriga Sverige har ökningen varit 8 90. Följaktligen har 70 96 av de nytillkomna tjänsterna placerats i Uppsala. Det här är en utveckling som vi är vana vid. Vi hade ordentliga duster i fjol när det gällde skogshögskolan i Uppsala. Det blev då klart fastlagt av riksdagen att högskolan skulle förläggas till Umeå, men man har fortsatt att utöka antalet tjänster i Uppsala. Nu verkar det bli på samma sätt med SGU. Det gör att vi känner oss oroade och att vi frågar oss, om SGU verkligen kommer att medverka till att vi får det mineralpolitiska centrum i Luleå som vi har räknat med. Nu visar det sig ju att man i den här utredningen har kommit fram till att huvuddelen även i fortsättningen skall placeras i Uppsala. Det gör mig ytterligare betänksam. Man får nästan ett belägg för att de som f. n. sitter i Uppsala har utövat en betydande påtryckning på den utredning som nu har avlämnats. Jag känner i alla fall en viss tillfredsställelse över att det kommer att framläggas en proposition till våren. Jag vill till sist vädja till industriministern att han då verkligen ser till att den propositionen ges en sådan utformning att vi får detta mineralpolitiska centrum till Norrbotten, som det var avsett.

Fru talman! Jag skall be att få tacka industriministern för svaret. 1974 kom ett betänkande om SGU:s framtida organisation, som resulterade i ett principbeslut att förlägga bl.a. prospekteringsverksamheten till Luleå. Trots detta visar det sig — åtminstone enligt de uppgifter jag har och som Filip Johansson här redovisade — att ett flertal projektledare blivit kvar vid SGU-enheten i Uppsala i stället för att flyttas upp till Luleå, och de har helt naturligt där samlat medhjälpare omkring sig. SGU:s tillväxt har i huvudsak skett i södra Sverige trots att verksamheten i kostnader räknat när det gäller prospektering och anläggningsgeologi ökat mest. Nu säger industriministern i sitt svar att den expansion som skett i huvudsak skedde under den tid verket var lokaliserat till Stockholm. Det är i så fall inget försvar, tycker jag. 1971 tog man riksdagsbeslutet om utlokalisering, och 1974 kom organisationsförslaget som innebar förläggning av prospekteringsverksamheten till Luleå. Vi måste fråga oss: Varför har maniinte flyttat upp de tjänster som enligt beslutet skulle förläggas till Luleå? 205 Kan SGU månne ge svar på den frågan, och kan industriministern ge svar på den? När det gäller min andra fråga om NSG:s framtida planering, som industriministern nu skall överväga med anledning av MINK:s förslag, talar mycket för en lokalisering till Norrbotten och Luleå. Industriministern påpekar i svaret att kommittén föreslår fortsatt lokalisering till Stockholm. Som väl är finns det en reservant, som föreslår placering till Luleå. Jag tycker att han av flera orsaker har rätt. I Luleå finns landets enda högskola med utpräglad geoteknologisk inriktning — bergteknik, geoteknik, ekonomisk geologi och tillämpad geofysik. Delar av SGU finns i Luleå, och huvuddelen av statens gruvegendom ligger i norra Sverige. 75 Zo av NSG:s prospekteringsresurser har under senare år satsats i Norroch Västerbotten. NSG har till uppgift att lägga ut statens uppdrag av prospekteringar. De utförs av SGU, som har sin prospekteringsledning i Luleå. Det borde också gå lättare att ta vara på möjligheterna till samarbete mellan NSG, SGU-Luleå, LKAB och Boliden. Är industriministern beredd att undersöka de faktiska förhållandena när det gäller SGU och i samband med den nya mineralpolitiska verksorganisationen rätta till den felaktiga utveckling som varit inom SGU och när det gäller NSG:s framtida verksamhet ta stor hänsyn till vikten av att decentralisera verksamheter till områden med behov av mer differentierad verksamhet?
Fru talman! Eftersom mineralverkskommitténs förslag är under beredning, eftersom kommittén också kommer att få riktlinjer för det nya arbetet och eftersom en proposition är under förberedande, vill jag inte ge mig in på en närmare analys av hur framtiden kan komma att te sig på detta område sett ur regeringens synpunkt. Jag vill säga, med anledning av vad Filip Johansson framhöll, att jag är väl medveten om den inneboende tröghet som finns i en befintlig administrativ apparat och att den självfallet inte får spela någon avgörande roll när man går att träffa de politiska långsiktiga besluten om vad det gäller — lokalisering eller verksorganisation i allmänhet. Självfallet kommer regeringen att förutsättningslöst pröva den här frågan i samband med att propositionen avlämnas till riksdagen.

Där har en väsentlig pusselbit kommit Norrbotten till del.
Fru talman! Det är naturligt att industriministern inte vill göra ett klart uttalande i dag om lokaliseringort för NSG. Men målet måste vara ett mineralpolitiskt centrum, och en pusselbit i det arbetet är NSG:s placering i Luleå. Som jag sade tidigare är det mycket som talar för att Norrbotten skall bli ett mineralpolitiskt centrum. Vi har högskolan, med dess geotekniska inriktning, och huvuddelen av statens gruvegendom ligger i Norrbotten. En sådan utveckling skulle förbättra möjligheterna till samarbete mellan olika intressenter, myndigheter och företag. Vi hoppas alltså på ett ställningstagande i den här riktningen. Beträffande SGU:s framtida utveckling är det kanske så som Filip Johansson sade, att det förslag som lagts fram om SGU:s framtida organisation egentligen grundar sig på felaktiga förutsättningar. Man har ju inte tagit hänsyn till det ursprungliga förslaget utan utgått ifrån den situation som nu råder. Det är viktigt att utvecklingen hejdas och att situationen kommer att ansluta till de beslut som riksdagen tidigare har fattat.
Fru talman! Jag vill mycket 'starkt understryka vad industriministern har sagt, att regeringens mycket starka bevakning av den här frågan kommer att behövas, om det skall bli det resultat som vi förväntar oss. Jag är helt övertygad om att om de tjänstemän som sitter i Uppsala får sin egen vilja igenom, kommer det inte att bli någon förflyttning upp till Luleå. Därför förväntar jag mig att regeringen hela tiden verkligen håller ett öga på den här utlokaliseringen. Vi har alltför dåliga erfarenheter av hur det blir om man ifrån verksledningarnas sida får för stort svängrum.

Fru talman! Allan Hernelius har framställt en interpellation till mig om klarläggande beträffande immuniteten för främmande statsfartyg. Riksdagen fattade sitt beslut om medgivande av interpellationen den 2 december. Min avsikt var att besvara interpellationen i dag, men Allan Hernelius har blivit förhindrad att närvara i kammaren. Någon annan dag före riksdagsuppehållet har inte gått att finna. Jag har i stället kommit överens med Allan Hernelius att interpellationen skall besvaras den 11 januari.
Fru talman! Sven-Erik Nordin har frågat mig vilka åtgärder den svenska regeringen ämnar vidta för att möjliggöra att röstmottagning kan anordnas i Västtyskland inför 1982 års val. Bakgrunden till frågan är att man från Förbundsrepublikens sida har sagt sig inte kunna tillåta att andra länder anordnar röstmottagning i vissa former på sina ambassader och konsulat i landet. Enligt vår vallag bestämmer riksskatteverket inför varje val vilka svenska utlandsmyndigheter som skall ta emot röster. Riksskatteverket samråder först med utrikesdepartementet, som gör upp en lista med förslag till röstmottagande myndigheter. Vid urvalet av myndigheter strävar man efter att alla väljare skall ha rimliga möjligheter att utöva sin rösträtt. På utrikesdepartementet pågår f. n. arbetet med att göra upp den lista med förslag till röstmottagande utlandsmyndigheter som skall lämnas till riksskatteverket inför 1982 års val. Därvid undersöker man bl.a. förutsättningarna för att ordna röstmottagning hos svenska myndigheter i Förbundsrepubliken Tyskland. Jag hoppas att det skall bli möjligt att också i framtiden anordna röstmottagning i Förbundsrepubliken. Om det skulle visa sig att det inte är möjligt att ordna röstmottagning vid de myndigheter där det behövs för att väljare i utlandet skall kunna utöva sin rösträtt, får regeringen då överväga vilka praktiska åtgärder som kan behöva vidtas för att underlätta röstningen för de berörda.

Fru talman! Allra först ett tack till justitieminister Petri för svaret på frågan. Innan jag går närmare in på svarets innehåll, vill jag först stanna vid två viktiga krav, där jag tror att vi båda har exakt samma uppfattning. 2. Varje sådan medborgare skall erbjudas goda förutsättningar att utöva rösträtten, inte bara inom landet utan också om vederbörande befinner sig på fjärran hav eller i ett främmande land. Dessa målsättningar har också uppfyllts bra. 1979 togs röster emot på 225 fartyg och 250 utlandsmyndigheter. Som jag framhållit i frågan motsätter sig dock Schweiz ensamt av alla länder någon form av röstmottagning på sitt territorium. Även det problemet har kunnat lösas hittills. Schweiz är ju inget stort land, och man har därför kunnat åka över till grannländerna och rösta hos svenska utlandsmyndigheter där. Det har också yppats vissa förhoppningar om att Schweiz skulle ändra sin attityd. Den nya inställningen i Västtyskland är därför bekymmer sam. Driver Västtyskland frågan till sin spets, så uppstår såvitt jag förstår, två Nr 50 problem. Det ena är att 1 500 till 2 000 svenska medborgare hindras att utöva Fredagen den rösträtt. Det andra är att man då söker sig till grannländernas svenska 11 december 1981 konsulat, vilket i sin tur kan orsaka irritation i ytterligare länder. Jag vill här understryka att jag inte har anledning att pressa justitieminis Om röstmottagtern på vad han har gjort och inte gjort i denna fråga. Frågan är närmast vad ning hos svensk utrikesdepartementet har gjort och inte gjort. Problemet har varit känt för — utlandsmyndighet utrikesdepartementet ända sedan hösten 1979. Vad har utrikesdepartemen =; Västtyskland tet gjort? Jag förnekar ingalunda att frågan är känslig, men tiden närmar sig för planeringen av den svenska utlandsröstningen 1982. Vad skall vi svara utlandssvenskar och andra medborgare som kommer att befinna sig utomlands hösten 1982? Justitieministern hoppas att det skall vara möjligt att genomföra röstmottagning i Förbundsrepubliken Tyskland denna höst. Om det hoppet grusas då? Kan vi hoppas på någon aktion i Europarådet eller en annan lösning som ligger inom justitieministerns område? Skulle vi kunna tänka oss ett snabbförslag innebärande att vi får någon form av brevröstning, på försök då lämpligen i Västtyskland hösten 1982? Jag vill allra sist ställa den frågan till justitieministern.
Fru talman! Först vill jag säga att jag självfallet har samma uppfattning som Sven-Erik Nordin, att alla röstberättigade inte bara skall ha rätt utan också praktisk möjlighet att delta i valet. Som jag sade, hoppas jag fortfarande att det skall bli möjligt för de svenskar som bor i Västtyskland att där utöva sin rösträtt på konsulat. Om det inte är möjligt, vill jag säga att vi har en beredskap innefattande olika alternativ. Jag vill dock inte här närmare gå in på vilka dessa alternativ är. De är, det vill jag gärna säga, alla sämre än den möjlighet som f. n. finns, att de själva får rösta på plats.

Fru talman! Jag vill ta fasta på vad justitieministern antydde avslutningsvis, nämligen att det finns en beredskap ifall förhoppningarna skulle grusas. I den västtyska cirkulärnoten påpekas att ett s.k. Briefwahl skulle vara tillåtet. Det är framför allt propagandan för röstmottagningen som man har vänt sig mot. Det var systemet med ”Briefwahl”, ”brevstemmeafgivning” som man säger i Danmark, som möjliggjorde för danskarna att från danska medborgare i Västtyskland ta emot röster till folketingsvalet häromdagen. Jag vill lägga justitieministern varmt om hjärtat att inte missa denna möjlighet. Det är ju viktigt att vi får en fullgod service för våra utlandssvenskar och andra svenskar som tillfälligtvis befinner sig utomlands vid valet 1982.
Fru talman! Lilly Bergander har frågat mig om när ett polishus i Handen kommer att uppföras. Behovet av statliga investeringar i Stockholmsregionen är mycket stort. F.n. finns förvaltningsbyggnader för ca 600 milj.kr. projekterade eller påbörjade. Detta förhållande medför att stor restriktivitet måste iakttas när nya statliga byggnader planeras i detta område. Jag är emellertid medveten om att polisens lokaler i Handen är både otillräckliga och otidsenliga och att det föreligger ett behov av ett nytt polishus. Bristen på häktesplatser inom Stockholmsområdet är mycket stor. Detta innebär att för varje nytt polishus som projekteras noggranna överväganden måste göras i fråga om möjligheten att förlägga nya häktesavdelningar i anslutning till polishusen. Från byggnadsstyrelsen har jag erfarit att man f. n. utreder frågan om ett polishus med häktesavdelning i Huddinge polisdistrikt. Detta ärende kommer att redovisas till regeringen under första kvartalet 1982. I samband med att detta ärende redovisas kommer frågan om dimensionering av ett polishus i Handen att aktualiseras.

Fru talman! Tack för svaret på min interpellation! Jag måste dock konstatera att jag inte fått något konkret svar på frågan när ett polishus i Handen kommer att uppföras. Tomt för ett nytt polishus finns sedan länge. När tomten avsattes var det så brådskande att kommunen fick ge dispens. Den ligger nu i centrala Handen och väntar på att utnyttjas. Det är inte så konstigt att kommunalpolitikerna i Handen börjar bli otåliga. Det största problemet är emellertid polisens arbetsförhållanden, som nu är helt otillfredsställande. Att man inte har agerat hårdare beror på att prioriteringsplanen tidigare upptagit byggstart för polishuset 1980/81. Den planen har man litat på. Men nu vet vi inte alls när ett bygge kan bli aktuellt. Jag vill också framhålla att som verksamheten nu fungerar är det ett orationellt användande av både polispersonal och andra resurser. Avståndet mellan lokalerna i Handen och i Brandbergen uppgår till ca 3 km. För polispersonalen innebär det ideliga resor mellan lokalerna. Polisledningen har minst två sammanträden per vecka, och därvid uppstår tidsspillan på grund av resorna. Till följd av arbetsbördan föreligger stora svårigheter för polismästare och polisintendent att nå större delen av polispersonalen annat än per telefon. Postgången mellan polisstationen och lokalerna i Brandbergen kräver tillgång till tjänstebil. Distriktet har egentligen inte möjlighet att tillhandahålla bil för detta ändamål, då tillgången till tjänstebilar är för liten. Säkerhetsfrågorna är inte tillfredsställande lösta vare sig på polisstationen eller i lokalerna i Brandbergen. Vidare finns endast en dataterminal, och den Nr 50 finns på polisstationen. Personalen på lönekassan finns i Brandbergen och Fredagen den måste alltså uppsöka polisstationen för att göra slagningarna. På grund av 11 december 1981 ofullständig kapacitet i vad gäller värmesystemet på polisstationen kan man inte heller uppnå en acceptabel rumstemperatur vid kallare väderlek under Om tidpunkten vintern och måste då använda extra element. för uppförande Allt detta sammantaget visar att det är slöseri på olika områden. Vi har av ett nytt polishus inriktningen att vi skall ha ett enerigsnålt samhälle. Det rimmar dåligt med ; Handen att man måste sätta in extra element för att kunna arbeta i lokalerna. Resorna med bilar är också otillfredsställande, eftersom bensin är dyr och eftersom vi vill spara på bensin. Detta visar att en ny polisstation — även om det är en stor investering att bygga en sådan — skulle ge ett helt annat och riktigare utnyttjande av våra gemensamma resurser. Jag vill också peka på det som statsrådet själv tar upp, bristen på häktesplatser i det här området. Jag vet att även den tomt som finns tillgänglig i Haninge är så stor att man skulle kunna tänka sig en häktesavdelning där. Jag vill med detta inte på något sätt förorsaka en strid mellan Haninge och Huddinge, men jag vill ändå påtala att det kanske finns orsak att fundera över om vi inte borde ha häktesavdelning på båda dessa platser. Statsrådet säger i sitt svar att man, när ärendet om Huddinge polisstation och häktesavdelningen där redovisas för regeringen under första kvartalet 1982, kommer att ta ställning till frågan om dimensionering av Handens polishus. Jag vill ställa en rak fråga: Kommer regeringen då att pröva om det är möjligt att ha en häktesavdelning även i Haninge polishus? Jag vill också fråga: Kommer regeringen att i det sammanhanget även ta ställning till tidpunkten för projektering och uppförande av ett polishus i Haninge?
Herr talman! Det är, som Lilly Bergander säger, alldeles riktigt att polisen i Haninge arbetar under svåra omständigheter, och jag är den förste att önska att man där kunde få arbeta under mer rationella förhållanden. Det finns ett mycket stort behov på polisområdet av att rusta upp lokaler. Mycket har gjorts. Sedan staten övertog polisväsendet har ett nittiotal nya polishus byggts, men mycket kvarstår. Vi står inför svåra prioritetsproblem här som på andra områden. Jag har i svaret sagt att vi skall ta upp frågan under första kvartalet 1982, och då skall vi också ta upp de synpunkter som Lilly Bergander för fram om häktesavdelning. Men det är i dag alldeles för tidigt att ta ställning till detaljer i ärendet. Det har inte redovisats till regeringen från byggnadsstyrelsen, och innan det har skett kan regeringen inte fatta något beslut. Jag kan lova Lilly Bergander att vi skall ta upp hela frågan under nästa kvartal.
Herr talman! Jag vill tacka justitieministern för det senaste tillägget, nämligen att propåerna verkligen kommer att prövas. Jag hoppas att de kommer att prövas i mycket positiv riktning. Jag är medveten om att upprustning har skett av både polishus och andra delar under de senaste åren, men jag vill framhålla att det är just i de här områdena, i storstadsområdena, som det finns svårigheter i vad gäller personal — svårigheter att rekrytera personal och att behålla den. Det är ett mycket hårdare klimat för den här personalen i våra storstadsområden. Därför är det, menar jag, viktigt att man får så goda arbetsmöjligheter som över huvud taget kan åstadkommas. Jag tror också att resultatet samhällsekonomiskt blir en besparing, om vi ser till att polisen i Handen får riktiga arbetslokaler och om kringdelar som databehandling och liknande sammanförs med polisverksamheten, så att den personal och de resurser vi har inte missutnyttjas.

Herr talman!

Tvångsmedelskommittén utreder f. n. frågan hur man skall åstadkomma en ändamålsenlig avvägning mellan samhällets behov av tvångsmedel under förundersökning i brottmål och de motstående intressen som kan beröras därav, bl.a. det tryckfrihetsrättsliga meddelarskyddet. Kommittén, som är parlamentariskt sammansatt, tillsattes efter beslut av den dåvarande regeringen i juni 1978. I direktiven för kommittén slås fast att det är en viktig uppgift för kommittén att se över möjligheterna att stärka anonymitetsskyddet vid tvångsmedelsanvändning. I syfte att skapa ett fullgott skydd skall kommittén vidare söka finna en samordnad reglering för olika typer av tvångsmedel. Enligt vad jag har inhämtat avser kommittén att i mitten av nästa år avlämna ett delbetänkande som kommer att innehålla förslag till reglering av hur avvägningen mellan tvångsmedelsanvändning och bl.a. anonymitetsintresset enligt tryckfrihetsförordningen skall ske. Mot den bakgrunden finns det inte — för att nu svara på Olle Svenssons första fråga — anledning för mig att vidta några åtgärder för att påskynda frågans lösning. I tvångsmedelskommitténs nyligen avlämnade delbetänkande Hemlig avlyssning har frågan om avvägningen mellan anonymitets Fredagen den intresset och intresset av tvångsmedelsanvändning behandlats endast såvitt 11 december 1981 gäller telefonövervakning, dvs. bl.a. uppgifter om till vilket abonnentnummer ett samtal har ringts samt fördröjning eller avbrytande av telefonsamtal. Om förstärkning Förslaget i den delen innebär i förhållande till nuläget en skärpning så till vida — 4 meddelarskydatt åtgärderna i princip inte får sättas in mot massmediaföretag utan tillstånd — je; av domstol. Betänkandet remissbehandlas f. n. Remisstiden går ut den 1 mars 1982. Innan remissinstanserna har lämnat sina synpunkter vill jag inte säga något om hur den kommande regleringen bör vara utformad. Det är emellertid klart att frågan om meddelarskydd kommer att uppmärksammas.

Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret på min interpellation. Det är en grundläggande princip i vår tryckfrihetsrätt att det skall stå var och en fritt att meddela uppgifter till offentliggörande i tryckt skrift till skriftens författare, utgivare, redaktör eller liknande. Den principen har kommit till uttryck i en av våra grundlagar, nämligen tryckfrihetsförordningen. I speciella situationer — det är det vi diskuterar här i dag — kan det uppstå konflikt mellan kravet på skydd för meddelares anonymitet och samhällets intresse av effektiva möjligheter att utreda brott. I samband med brottsutredning kan åklagaroch polismyndigheter under vissa förutsättningar ingripa med tvångsmedel av olika slag, bl.a. beslag, husrannsakan och telefonavlyssning. Bestämmelserna härom har givits generell räckvidd. Det innebär att det i och för sig är möjligt att företa ingripanden exempelvis på en tidningsredaktion eller hos en nyhetsbyrå. Härvid finns givetvis risk för att den som företar tvångsåtgärder kommer i besittning av ett anonymitetsskyddat meddelande. Vikten av att upprätthålla tryckfrihetsförordningens principer om skydd för meddelares anonymitet talar för att myndigheterna bör visa återhållsamhet när det gäller att förordna om användning av tvångsmedel i fall där man riskerar en krock med det grundlagsfästa anonymitetsskyddet. För att förekomma missförstånd vill jag understryka att jag inte anser det vara riktigt att helt frita vissa lokaler och personer i massmedievärlden från sådana ingripanden. Något journalistfrälse eller dylikt bör vi inte skapa. En tidningsmedarbetare som misstänks för ett allvarligt brott som inte har samband med hans publicistiska verksamhet måste givetvis bli utsatt för polisspaning precis som alla andra medborgare. Vad jag vill värna om är allmänhetens förtroende för att om den lämnar meddelanden till ett massmedieföretag skall den — jag vill gärna säga så — hundraprocentigt kunna lita på att de inte kommer i obehörig ägo. Meddelarskyddet är en grundläggande frioch rättighet i en demokrati med vår syn på den enskildes rättigheter. 213 Mot den bakgrunden är det nödvändigt att man uppmärksammar den intressekonflikt som uppkommer i fall av det nu aktuella slaget och beslutsamt ger sig i kast med att på bästa sätt lösa de grannlaga avvägningsproblemen som består i nödvändigheten att skydda meddelares anonymitet och ge polisen verksamma medel i brottsbekämpningen. Med tanke på den vikt som grundlagen tillmäter anonymitetsskyddet har avsaknaden av särskilda regler och vägledande uttalanden om hur de straffprocessuella tvångsmedlen skall användas i dessa situationer under en lång tid framstått som synnerligen otillfredsställande. Frågan ställdes på sin spets för mer än nio år sedan i samband med dens.k. IB-affären. Det uppstod en livlig diskussion om allmänhetens förtroende för att uppgifter som lämnades till massmedieföretag inte fördes vidare till obehörig, sedan en allmän åklagare i oktober 1973 hade förordnat om husrannsakan på Folket i Bild kulturfronts redaktion och forslat med sig bl.a. stora delar av tidningens bildarkiv. Frågan om värnet om den enskilde medborgarens frioch rättigheter upptog i det sammanhanget riksdagens intresse i flera debatter. Därvid uppträdde dåvarande folkpartiledaren Gunnar Helén både den 7 november och den 14 december 1973 i denna kammare. Han ställde därvid krav på snabba insatser för att hindra krocken mellan användning av tvångsmedel och det grundlagsfästa meddelarskyddets upprätthållande. Jag vill erinra om att den socialdemokratiska regeringen handlade mycket snabbt. Det kom en skrivelse i oktober 1973 från Pressens samarbetsnämnd med begäran om att man skulle verka för en förstärkning av meddelarskyddet. Redan i januari 1974 tillsattes flera s.k. IB-utredningar. Jag deltog i det arbetet. I vissa fall har man nått fram till positiva beslut, bl.a. har man fått en förstärkning av meddelarskyddet i tryckfrihetsförordningen från den 1 januari 1978. Men på den punkt som vi nu diskuterar har det gått väldigt långsamt. Det fanns utredningar framme då den socialdemokratiska regeringen störtades 1976. År 1978 påtalade jag att det tog två år innan man tog upp frågan, och jag kritiserade att den bakades samman med en rad andra problem. I dag vet vi att man på nytt har förlorat i tempo genom att man i tilläggsdirektiv har prioriterat förstärkningen av befogenheterna för polis och åklagare. Nu får jag höra av justitieministern i en regering med liberalt inslag att det inte kommer något betänkande i den frågan förrän i mitten av nästa år. Vi kommer alltså att kunna fira tioårsjubileum i förhållande till IB-affären innan frågan har blivit löst, trots att så många förberedelser gjordes under den socialdemokratiska regeringens tid. Jag har ställt två frågor. På den ena har jag fått svaret om tidtabellen för utredningen. Kring halvårsskiftet 1982 skall det komma ytterligare ett betänkande, som väl då skall handla om en baslag till skydd för särskilda intressen, bl.a. anonymitetsintresset. Det andra beskedet jag har fått är att man kommer att skicka det betänkande som nyss har kommit på remiss och att remisstiden utgår i mars. Nu vill jag fråga justitieministern: Är det då inte bättre att man behandlar dessa frågor i ett sammanhang? Justitieministern säger här att frågan om meddelarskyddet kommer att ”uppmärksammas” i samband med att man behandlar förslagen om hemlig avlyssning. Ja, man bör väl både uppmärksamma och tillgodose anonymitetsskyddet. Är inte den bästa vägen då att behandla både det redan avlämnade betänkandet och det väntade betänkandet i ett sammanhang? Först då kan man enligt min uppfattning på ett riktigt sätt tillgodose det grundlagsskyddade meddelarskyddet.
Herr talman! Det som Olle Svensson tar upp här är väl att kommittén har föreslagit införande av nya tvångsmedel utan att samtidigt föreslå regler som ytterligare förstärker anonymitetsskyddet i de fall då de nya tvångsmedlen kan komma att användas. Jag vill understryka vikten av att man, som justitieminister Romanus framhöll 1978, får en samlad lösning på problemen med avvägning mellan de motstående intressena. De är ju principiellt desamma för olika typer av tvångsmedel. Men som jag nyss sade vill jag inte innan remissvaren har kommit in ta någon ställning till hur propositionen skall utformas. Jag är emellertid, det vill jag säga, angelägen att få fram en proposition, och grunden för det är naturligtvis den betydelse som användande av tvångsmedlen har vid bekämpningen av narkotikabrottsligheten. I det arbetet vill jag inte att det sker någon tempoförlust. Jag tycker inte att det är uteslutet att man i avvaktan på den samlade lösningen, som ju kommer fram genom det väntade betänkandet, skall kunna införa en särskild reglering beträffande anonymitetsskyddet vid användning av de nya tvångsmedlen. Jag lovar att överväga den frågan noga när jag har sett remissutfallet på betänkandet om tvångsmedel.
Herr talman! Jag tycker att det tillägg som jag fick till svaret åtminstone i vissa avseenden var lugnande och innehöll tillfredsställande besked.

Det mest tillfredsställande enligt min mening vore självklart att man fick den baslagen antagen i anslutning till behandlingen av de förslag som så småningom skall komma såsom ett resultat av tvångsmedelskommitténs betänkande om hemlig avlyssning. Nu antyder justitieministern ett annat alternativ, nämligen det att man på något sätt skall kunna tillgodose de här kraven under en mellanperiod. Jag är inte beredd att i dag ta ställning till detta, men jag finner det positivt att justitieministern när det gäller den grannlaga intresseavvägning som här skall ske ändå är införstådd med att anonymitetsintresset inte bör få vika för andra intressen. Jag vill också gärna säga att jag är fullt medveten om att de förslag som nu senast framlagts i det betänkande som nämnts är viktiga då det gäller att skydda enskilda människor mot den extremt grova brottsligheten, särskilt narkotikabrottsligheten.

Herr talman! Göran Persson har frågat mig om jag står fast vid de principiella tankegångar som låg bakom införandet av förstärkningsresursen i grundskolan och — om så är fallet vilka åtgärder jag avser vidta dels för att dessa principer skall vara styrande för resursfördelningen i grundskolan, dels för att förhindra att den utveckling som skett i grundskolan upprepas vid fördelningen av förstärkningsresursen i gymnasieskolan. För grundskolan var det tidigare så att statsbidragssystemet och övriga regler för skolarbetets bedrivande förhindrade att resurserna användes på bästa sätt med hänsyn till lokala behov och erfarenheter. För gymnasieskolan finns fortfarande sådana låsningar. Den grundläggande principen för införandet av det nuvarande statsbidragssystemet för grundskolan var att genom en decentralisering av besluten om undervisningens organisation och användningen av anvisade resurser göra det lättare att bemästra samma krav på utbildningsstandard i olika miljöer. Det ankommer i första hand på skolstyrelsen att fördela kommunens förstärkningsresurs. Skolstyrelsen är vid sin fördelning bunden av skolans mål som bl.a. innebär att skolan skall ge särskild hjälp till elever med svårigheter. Läroplanen för grundskolan beskriver faktorer som skolstyrelsen kan ta hänsyn till för att åstadkomma en fördelning efter behov. Dit hör dels de yttre förutsättningarna för arbetet i skolan, t.ex. den omgivande sociala miljön, elevgruppens sammansättning och personaltillgången, dels skolarbetets resultat och de slutsatser man har dragit för den fortsatta verksamheten. Riksdagens beslut om detta statsbidragssystem innebär att skolstyrelserna under frihet och ansvar skall fatta beslut om resursanvändningen. Att utfärda centralt bindande regler för resursanvändningen skulle strida mot riksdagens beslut och reformens syfte. Jag har därför inte för avsikt att föreslå att några sådana regler införs. Däremot förutsätter en fri resursanvändning att fortbildning och vidareutbildning blir viktiga hjälpmedel när det gäller att få alla berörda att inse problemens vidd och bli lojala i fråga om målen. Regeringen har i propositionen om skolforskning och personalutveckling föreslagit betydligt ökade insatser på detta område. Det är också viktigt att klargöra för alla skolstyrelser och skolledare att resursernas fördelning efter elevernas behov inte är en fråga som kan tillåtas stå tillbaka för olika partsintressen. Samverkansförhandlingar med personalorganisationerna får inte leda till att arbetsgivaren gör avsteg från de mål riksdag och regering angett för resursernas fördelning. Jag är medveten om att anpassningen av resursfördelningssystemet i grundskolans riktning mot det av riksdagen angivna målet gått långsammare än man hoppades då det infördes. Detta motiverar emellertid inte en återgång till det gamla systemet. Inte heller anser jag att det utgör någon grund för att hysa oro för användningen av en förstärkningsresurs i gymnasieskolan. Särskilt i tider av resursknapphet är det angeläget att resurserna fördelas efter behoven. Det är min övertygelse att resurserna i såväl grundskolan som gymnasieskolan bäst kan utnyttjas som stöd för olika behövande elevgrupper genom ett system med en förstärkningsresurs vars användning beslutas lokalt.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret på min interpellation. Låt mig inledningsvis deklarera att jag självfallet är anhängare av att resursfördelningen skall ske lokalt i de olika skolstyrelserna. Detta innebär inte att det centrala organet kan låta utvecklingen löpa helt fritt. Märker man att utvecklingen står i strid med de mål som riksdag och regering lagt fast, måste man naturligtvis reagera. Detta bryter inte mot den grundläggande uppfattningen att kommunerna har ansvaret för resursfördelningen. Det här understryks ju också av att ungefär hälften av landets kommuner efterfrågar någon typ av råd, exempelvis i form av arbetsmodeller eller utvärderingsmodeller för sitt lokala arbete. Studerar man de dokument som ligger till grund för dagens statsbidragssystem, alltifrån SIA-utredningen, SIA-propositionen, utskottsbetänkandet med anledning därav, förslaget till nytt statsbidragssystem till propositionen 1977/78:85, så finner man att det resonemang jag här för är mycket väl förankrat i dessa skrifter. Ingen efterfrågar centralstyrning. Vad vi strävar för är att riksdagens mål skall uppfyllas. Eftersom svaret på interpellationen är litet svårt att tyda, vill jag ge ytterligare bakgrund till de frågor jag ställt till statsrådet. Jag har hämtat mitt underlag för interpellationen i den utvärdering som skolöverstyrelsen har gjort av resursfördelningen. Den finns redovisad i en rapport av den 21 september 1981 som heter SIA-uppföljningen. Jag tänker ta några av de mest uppseendeväckande resultaten ifrån den utredningen för att ytterligare belysa varför jag framställt denna interpellation. Ser man exempelvis på hur förstärkningsresursen i olika kommuner fördelas till skolenheterna, finner man att hela 75 96 av förstärkningsresursen fördelas proportionellt efter antalet elever ute i de resp. skolenheterna. Då skall vi komma ihåg att denna förstärkningsresurs har tillkommit för att fördelas efter behov och således ej för att fördelas proportionellt efter elevantal. Visserligen finns det skillnader mellan olika typer av kommuner och mellan olika kommuner, men som helhet kan sägas att siffran 75 96 är ett mått som är något så när giltigt för samtliga kommuntyper. Av Lgr 80 framgår klart vilken typ av kriterier som skall gälla vid den lokala resursfördelningen. Ser man på den utvärdering som har gjorts, finner man att mer än hälften av landets kommuner — närmare bestämt 58 20 —-ej har använt sig av kriterier över huvud taget som underlag vid resursfördelningen. Här kan man se en klar tendens, att ju större kommunen är, desto vanligare blir det att särskilda kriterier används vid resursfördelningen. Av de kommuner som använt kriterier vid fördelning är det endast 70 som har dessa fördelningsgrunder fastställda i skolstyrelsen. Man kan alltså konstatera att av de 266 kommuner som svarat på SÖ-enkäten är det endast 70 som har fastställt kriterier för resursfördelningen i skolstyrelsen. Då skall vi komma ihåg att det är skolstyrelsen som har ansvaret lokalt för att fördela resurserna och för att se till att de mål som har lagts fast av riksdagen uppfylls. I väldigt många kommuner överlåts alltså fördelningsarbetet till tjänstemän. Av skolöverstyrelsens utvärdering framgår också att det endast är ca 20 960 av landets kommuner som tilldelar rektorsområdena förstärkningsresurser, fördelade på olika årskurser och stadier. Man kan också se en tendens att resurser förskjuts mot högstadiet. Man kan på dessa grunder anta att lågoch mellanstadiet får släppa resurser till högstadiet för att det där skall kunna bildas särskilda 20-grupper. Detta styrks av den utvärdering skolöverstyrelsen har gjort och av de djupstudier som Björn Odin gjort av nämnda utvärdering. Mot den här bakgrunden finns det anledning att uppmärksamma de signaler som kommit om de besvärliga arbetsförhållandena på lågstadiet. Detta, herr talman, är alltså bakgrunden till min interpellation. Man frågar sig faktiskt om statsrådet över huvud taget har tagit del av den utvärdering som skolöverstyrelsen har gjort. Läser man interpellationssvaret kan man få intrycket att så inte är fallet. Därför vill jag fråga fru Tillander om hon uppmärksammat den utvärdering som skolöverstyrelsen gjort och i så fall vilka slutsatser hon drar av den. Nu skall det också sägas att skolstyrelsernas situation under senare år har försvårats, särskilt när det gäller fördelningen av förstärkningsresursen. Jag tänker då på de stora indragningar av statsbidrag till skolverksamheten som skett. Helt naturligt kan det vara så, att många kommuner har tagit av förstärkningsresursen för att exempelvis klara klassanordningar på mellanstadiet som har hotats till följd av att regeringen drivit upp klassmedeltalen. Mot den bakgrunden bär naturligtvis inte enbart de lokala skolstyrelserna ett stort ansvar, utan framför allt den borgerliga riksdagsmajoriteten, som åstadkommit den här situationen. Detta återfaller naturligtvis på statsrådet och det parti som hon företräder. Man kan också säga att förstärkningsresursen delvis har förändrats sedan den infördes. Dels har den del som fördelas av länsskolnämnderna ökats i samband med de kraftiga neddragningarna av statsbidragen till lärarlönerna, dels skall man nu i den kommunala delen lägga in statsbidragsgivningen till studieoch yrkesorienteringen. Detta skapar naturligtvis inte ökad klarhet. Låt mig få avsluta det här inlägget med att ställa fyra konkreta frågor, utöver den fråga som jag förut ställde om SÖ:s utvärdering. 1. Den första frågan ställer jag mot bakgrund av resonemanget i interpellationssvaret om de s.k. partsintressena. I interpellationssvaret för statsrådet ett resonemang om personalorganisationernas roll vid fördelningen av förstärkningsresursen. Man kan av det resonemanget få intrycket att hon menar att personalorganisationerna skulle ha bidragit till att förstärkningsresursens fördelning inte skulle ha kommit att stå i överensstämmelse med de mål som riksdagen lagt fast. Det vore bra om statsrådet på den punkten ville förtydliga sitt svar. Alltså: Upplever statsrådet de fackliga organisationerna i detta sammanhang som ett hinder, eller ser hon dem som en resurs? 2. Statsrådet säger för det andra i sitt svar att hon skall klargöra för alla skolstyrelser och skolledningar att resursfördelningen skall ske behovsinriktat. Jag tycker att det är ett bra svar. Min fråga blir då: Hur har hon tänkt sig att detta skall gå till rent praktiskt? 3. Den tredje frågan lyder: Av gjorda undersökningar framgår att specialundervisningen minskar. Hur ser statsrådet på detta? 4, Den fjärde och sista frågan rör den svåra situationen på lågstadiet. Den inträffar samtidigt som vi har en förskjutning av resurser från lågstadiet till högstadiet. Hur ser statsrådet på detta?